Fru talman! Vi är inte många här i kammaren, men det här ärendet har varit föremål för diskussion desto fler gånger i kammaren, och folkpartiet har då talat till förmån för fotografernas rättigheter som detta betänkande handlar om. Vi har föreslagit att inriktningen bör vara att fotografireglerna skall integreras i upphovsrättslagen. Detta gör vi även i år i en motion som vi följer upp i en reservation till betänkandet. Lagutskottets majoritet förtydligar sig denna gång och uttalar att det finns skäl för att tillämpningsområdet för upphovsrättslagen vidgas till att omfatta även fotografier. Det är positivt. Glädjande är också att den utredning som sedan 1976 arbetat med upphovsrättsliga frågor äntligen är klar med sitt ställningstagande. Ledamöterna i denna utredning är dessutom eniga om att förorda att rätten till fotografisk bild skall integreras i upphovsrättslagen. Sedan decennier har ju detta varit ett mycket starkt uttalat önskemål från de svenska yrkesfotograferna liksom från deras nordiska kolleger. När nu bilden har intagit en allt större plats i vår tillvaro är det inte mer än rätt att fotograferna får sina rättigheter stärkta. Som det är nu upplever de i stället att deras ställning har försvagats eftersom lagstiftningen har utgått ifrån premisser som inte längre gäller. Tidigare utgångspunkt var ju porträttbilder. Endast 1-2 96 av fotografierna utgörs i dag av porträttbilder. Beställarna av andra bilder är oftast starka företag med egna jurister till förfogande. Fotograferna tycker sig inte möta samma respekt som andra gör för verk som regleras i upphovsrättslagen. Utanför Norden har t.ex. Västtyskland, England och Frankrike i mer än 20 år integrerat fotografirätten i sina respektive upphovsrättslagar. Så är också fallet i Island, medan de övriga nordiska länderna mer eller mindre överväger integration. Det svenska ställningstagandet blir därför viktigt vid gemensamma nordiska diskussioner. En integrering skulle innebära att fotografiska bilder jämställs med andra konstverk. Fotograferna är nu den enda yrkeskår som arbetar med skapande konstnärlig verksamhet vilkas alster behandlas i en särskild lag. I framtiden blir det dessutom svårare att skilja mellan fotografi och annan bildframställning. Detta visar ytterligare att behovet av enhetlig lagstiftning är stort. I upphovsrättsutredningens förslag ges alla fotografier samma skydd och samma skyddstid, dvs. 50 år efter upphovsmannens död. I reservationen till detta betänkande har vi motiverat vårt ställningstagande för integrering av fotografirätten i upphovsrättslagen. Men vi vill särskilt framhålla att regeringen snarast möjligt skall förelägga riksdagen en proposition i ärendet, alltså så fort remissvaren har kommit in. Nästa gång vi debatterar denna fråga i kammaren hoppas jag att det gäller den slutliga utformningen av en integrering. Fotograferna har väntat på detta länge nog redan, och de behöver alltså en bättre lösning. Därför, fru talman, yrkar jag avslutningsvis bifall till vår reservation i detta betänkande.

Fru talman! Yrkesfotograferna har sedan gammalt krävt att fotografier rättsligt skall behandlas likvärdigt med andra bildverk. Det finns flera skäl till att fotografiska bildverk skall behandlas på samma sätt som andra bildverk. Det handlar om principer, men ett annat viktigt argument är också att det i dag faktiskt är svårt att skilja de olika bildverken från varandra. Dessutom har yrkesfotograferna under den långa tid som rättsskyddet för fotografiska bilder har funnits i särskild lag vid sidan av upphovsrättslagen, just på grund av denna särbehandling, haft svårt att upprätthålla respekten för fotografens ekonomiska och ideella rätt till bilden. Det gäller också vissa för fotografilagen säregna bestämmelser, i synnerhet presumtionen i § 14 som ger beställaren rätt till beställda bilder såvida man inte har avtalat något annat. Med stöd av den här presumtionen har uppragsgivare genom åren skaffat sig en betydligt större nyttjanderätt till bilder från fotografiska uppdrag än lagstiftaren någonsin avsett. Litterärt och konstnärligt skapande utgår alltid från en individ, som för att leva på sin verksamhet i regel har att träffa uppgörelse med mäktiga intressenter. Den upphovsrättsliga lagstiftningen måste därför fungera som ett skydd för litterärt och konstnärligt skapande. Den från upphovsrättslagen skilda fotografilagen har inte fungerat som ett sådant skydd. Med en integrering av fotografirätten i upphovsrättslagen når vi formell jämlikhet mellan den enskilde fotografen och hans eller hennes mäktiga motparter. I många länder, som är jämförbara med Sverige, däribland Island, Storbritannien och USA, har man redan uppnått den här jämlikheten. Fru talman! Det är bra att upphovsrättsutredningen i sitt slutbetänkande — efter vad som sagts — troligen kommer att föreslå att fotografirätten integreras i upphovsrättslagen. Vpk anser dock att det inte finns någon anledning att invänta utredningens betänkande eller att långhala den här frågan längre. Riksdagen bör i stället ge regeringen i uppdrag att lämna en proposition i frågan snarast möjligt. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Fru talman! När vi i dag åter debatterar fotografernas rätt till ett förstärkt skydd för sina alster kan vi med glädje konstatera att frågan nu är nära en lösning. Hela utskottet har uttalat uppfattningen att mycket talar för att upphovsrättslagen vidgas till att omfatta även fotografier. När utskottet behandlade frågan förutsågs att upphovsrättsutredningen i sitt väntade betänkande skulle föreslå denna lösning. I dag vet vi också att så är fallet. Betänkandet skall nu på remiss, och sedan kan vi förvänta oss en proposition i frågan. Reservanternas krav på ett tillkännagivande till regeringen är i denna situation helt överflödig. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Gunilla Andersson säger att det var onödigt för oss att reservera oss. Men vi vill göra denna markering. Vi förväntar oss nu att regeringen inte långdrar denna fråga. Fotograferna har väntat alldeles för många år redan. Därför anser vi att det är viktigt att riksdagen gör ett tillkännagivande om att det brådskar med att fotografirätten omfattas av upphovsrättslagen.

Fru talman! Lagutskottets betänkande 25 handlar om flera skadeståndsrättsliga frågor. Jag skall bara behandla en av dem. Ewy Möller har behandlat de två övriga, och jag hänvisar till henne i den delen. Den punkt som jag skall ta upp gäller en synnerligen speciell skadeståndsrättslig fråga, nämligen frågan om tjuven har rätt till skadestånd om han skadar sig vid utövning av sin kriminella verksamhet. Utgångspunkten för det här resonemanget är att denna fråga utgör en följetong. Om jag inte missminner mig skrivs nu det fjärde kapitlet. Utan att vara överoptimistisk tycker jag mig se att frågan successivt har förts framåt. Fler och fler har anslutit sig till denna uppfattning i utskottet, och reservationen har börjat få ökad tyngd. En vacker dag kanske det t.o.m. blir majoritet för vår ståndpunkt. Det föreligger en enighet inom lagutskottet att en tjuv som skadar sig vid sin brottsutövning, exempelvis halkar på den osandade gången och bryter benet, skall inte vara berättigad till skadestånd. Däremot har oenighet uppkommit och föreligger inom utskottet när det gäller hur man skall uppnå det här rättsläget. Majoriteten, ledd av socialdemokraterna, menar att det finns redan en allmän rättsgrundsats som säger att det skall vara frihet från skadestånd i dessa situationer. Minoriteten hävdar att den åberopade rättsgrundsatsen är oklar, inte bara för vanligt folk och riksdagsledamöter utan även för akademiskt högt utbildade rättsliga experter. Minoriteten menar att man borde införa en ny lagregel i skadeståndslagen som skulle förtydliga detta rättsläge. Det vore rimligt. Men utöver den oklarhet som föreligger och som möjligen skulle vara löst av den allmänna rättsgrundsatsen, finns det en helt och fullständigt olöst oklarhet. Det är första gången som vi riktigt belyser det i kammaren. Det handlar om ett icke opraktiskt fall. En inbrottstjuv bryter sig in i en villa. Ingen är hemma utom hunden. Det är en schäfer. Hunden gillar inte tjuven och biter tjuven rejält i benet. Tjuven får allvarliga skador. Då blir frågan om villaägaren, hundägaren, skall betala skadestånd till tjuven. Där är rättsläget följande: Utgångspunkten generellt är att en hundägare har ett synnerligen strängt ansvar och ansvarar egentligen för allt vad hunden tar sig till, inkl. skadar en annan människa. För det specialfallet saknas det uttryckliga regler i lagen. Det som kommer att bli utskottsmajoritetens dilemma är att här finns heller ingen annan rättsgrundsats som man kan hänvisa till. Det är minoritetens uppfattning att här finns ett klart behov av en tydlig rättsregel som preciserar rättsläget så att vanliga människor begriper det. Denna precisering skall gälla samtliga fall och således inte bara de fall där fastighetsägaren har vanligt vållandeansvar. Det betyder att den skall gälla även i den situation där fastighetsägaren/ hundägaren har ett vad man kallar strikt ansvar. Vi vill ha ett förtydligande i samtliga dessa fall. Det gäller att utesluta tjuvens möjligheter till skadestånd, skadestånd som hederliga medborgare kan få betala. Samtidigt som denna förtydligande lagstiftning kommer till stånd uppnår man den icke oföraktliga fördelen att det blir överensstämmelse mellan allmänt rättsmedvetande och det gällande rättsliga regelsystemet. Det är ett mål som alla jurister och rättspolitiker bör sträva efter. Det gäller att få harmoni i rättssystemet så att folk förstår de regler som finns och accepterar rättsläget. Fru talman! Med denna argumentering yrkar jag bifall till reservation 2 och hoppas naturligtvis att även socialdemokraterna biträder den.

Fru talman! Under årets allmänna motionstid väckte centerpartiet en omfattande motion om olika åtgärder mot våld och för brottsbekämpning. Denna motion var ett led i centerns kampanj ”Respekt för livet”, som bl.a. syftar till en ökad medvetenhet om att en effektiv våldsoch brottsbekämpning kräver ett brett engagemang från allmänheten och en genomgripande attitydpåverkan. Denna partimotion utmynnar i inte mindre än 70 olika yrkanden, varav två behandlas i det nu aktuella betänkandet från lagutskottet. Det gäller dels kravet på utvidgning av föräldrars skadeståndsansvar, dels vikten av att ideellt skadestånd kan ges till brottsoffren. Båda dessa krav avvisas av lagutskottets socialistiska majoritet. Däremot har övriga fyra partier reserverat sig för bifall. Reservation 3 om ideellt skadestånd till brottsoffer har Ewy Möller nyss talat för här i debatten, varför jag skall begränsa mig till att kommentera reservation 1 om föräldrars skadeståndsansvar. Det är viktigt att vi ser över olika lagar och bestämmelser i syfte att försöka begränsa brottslighet och meningslös förstörelse. Vi behöver få — eller återfå — värderingar innebärande respekt för andras både liv och egendom. Hemmen och skolan har härvid en avgörande betydelse för att ge våra barn och ungdomar värderingar innebärande avståndstagande från våld, brottslighet och förstörelse. Ett problem som upplevs av såväl skola som polis och sociala myndigheter är att vissa föräldrar inte tar tillräckligt ansvar för eller visar erforderligt intresse för sina barn och vad de ägnar sig åt. Problem, som först visar sig i form av skolk eller annan misskötsel av skolgången. leder tyvärr för många av dessa ungdomar till missbruk, skadegörelse och brott av olika slag. Tyvärr har det blivit allt vanligare att minderåriga gör sig skyldiga till skadegörelse och andra brott som drabbar både enskilda och det allmänna. Särskilt gäller det ungdomar med mindre bra förhållande till eller kontakt med sina föräldrar. Som politiker måste vi fråga oss vad som kan göras för att begränsa ungdomsbrottsligheten och förbättra föräldraansvaret. Hur skall vi få inte bara majoriteten av föräldrarna utan alla föräldrar att ta ansvar för var deras barn uppehåller sig och vad de sysslar med? Vi kommer då till frågan om föräldrarnas ansvar för de skador som deras barn förorsakar. Det saknas uttryckliga regler om föräldrars skadeståndsansvar. Visserligen anses föräldrar och andra som har en tillsynsskyldighet gentemot underåriga kunna bli ansvariga för skador som barnet vållar, oavsett om barnet självt är skadeståndsskyldigt. Men för många föräldrar torde det vara okänt att de har en sådan skadeståndsskyldighet. Vi motionärer och reservanter anser det angeläget att genom en uttrycklig lagregel inskärpa hos föräldrar och andra vårdnadshavare att de har ett särskilt ansvar för barnens handlande. En sådan regel skulle få den positiva effekten att föräldrar i ökande utsträckning aktivt verkade för att försöka förhindra att deras barn begick brottsliga gärningar. Förslag om en sådan regel har framlagts av en arbetsgrupp tillsatt av Brottsförebyggande rådet. Den föreslagna regeln innebär att föräldrar och andra som har vårdnaden av underårig skall ansvara för skador som den underårige vållar. Ansvaret föreslås begränsat till ett femtedels basbelopp, alltså för närvarande knappt 6 000 kr.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

Fru talman! Miljöpartiet står bakom två av reservationerna i detta betänkande. Den ena är reservation I om vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet. Martin Olsson har talat om den sakliga bakgrunden till reservationen, varför jag inte skall upprepa den. Alla goda sätt att få barn och föräldrar samt andra vårdnadshavare att ta ansvar för varandra bör tas till vara och uppmuntras. Ett sådant sätt är att klarlägga föräldrarnas skadeståndsansvar för barnens handlande. Däremot är jag litet fundersam över de förslag som BRÅs arbetsgrupp har lagt fram. Det är tekniskt genomtänkt, men det tar inte hänsyn till de familjer där föräldrarna faktiskt inte har någon hand med sina barn. Det finns alltså familjer med sådana problem. Barnen gör det ena ällvarliga ofoget efter det andra. Ekonomin i en sådan familj kan stjälpas kapitalt, om man varje gång barnet gör något skall betala ett skadestånd på ett par tusen kronor. Jag vill därför framhålla att man i de förslag som vi väntar på måste ta hänsyn sådana fall. Det finns många, särskilt ensamstående mödrar, som ändå är förtvivlade över sin situation. Jag skall inte upprepa vad Ewy Möller sade om reservation 3. Strävan är att förbättra situationen för brottsoffren. De som råkar ut för stölder och andra brott blir ofta chockade eller upplever sorg och rädsla. Mest av allt talar de om den kränkning de fått utstå. Ett ideellt skadestånd kan utgöra ett plåster på såren och få dem att känna sig mindre förfördelade. Därför är det viktigt att vi fattar beslut om ett sådant så fort som möjligt. Det finns alltså skäl att påminna om detta ärende och be både utredningen och regeringen att påskynda sitt arbete. Därefter kan ett väl genomtänkt förslag läggas på riksdagens bord. Jag yrkar således bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas fem motioner som rör skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna berör bl.a. frågor om idellt skadestånd vid inbrott m.m., utökat skadeståndsansvar för föräldrar när det gäller deras barns handlingar samt ideella skadestånd till våldtäktsoffer m.fl. Slutligen begärs det i en moderatoch folkpartimotion, vilken för övrigt är en gammal bekant, uttryckliga regler om frihet från skadeståndsansvar gentemot skadelidande brottsling. När det gäller motionen om ideellt skadestånd vid inbrott m.m. har regeringen på beställning av riksdagen tillsatt en utredning om översyn av vissa frågor rörande ersättning för ideell skada. De frågor som tas upp i motionen omfattas av direktiven för utredningen, och motionärernas önskemål är därför helt tillgodosett. Utskottet har också avstyrkt bifall till motionen. När det gäller motionen om föräldrars ansvar för sina barns handlande har en utredning gjorts inom brottsförebyggande rådet. Utredningen har undersökt om vårdnadshavarnas ansvar bör utökas genom en utvidgning av det skadeståndsrättsliga ansvaret eller på annat sätt. Utredningen överlämnade sina förslag till BRÅ i februari 1990. Utredningen anser att föräldrarna kan utnyttjas mer i strävandena att komma till rätta med barns och ungdomars brottslighet och redovisar därför olika förslag som skall stärka föräldraansvaret: Föräldrar skall till en viss del ha ett skadeståndsansvar för avsiktlig skadegörelse som deras barn över 12 år kan göra sig skyldiga till. Ansvaret skall begränsas till högst en femtedel av ett basbelopp och bör gälla vid sidan av den underåriges eget skadeståndsansvar. Regeln innebär att en förälder för en skada som barnet vållat kan få betala upp till 5 940 kr. Därutöver föreslår utredningen ytterligare en rad åtgärder för att förbättra föräldrarnas möjligheter att ta större ansvar för sina barn. Utredningens förslag övervägs för närvarande inom BRÅ. I avvaktan härpå anser jag att någon ytterligare riksdagens åtgärd nu inte är påkallad, varför jag yrkar avslag på reservation 1. Slutligen vill jag säga något om moderatoch folkpartimotionen, som har varit föremål för riksdagens bedömning vid ett flertal tillfällen. Motionen går i korthet ut på att det i skadeståndslagen bör införas en regel av den innebörden att frihet från skadeståndsansvar skall föreligga i förhållande till den brottsling som skadas i samband med sitt utövande av en brottslig handling, som på icke ringa sätt kränkt någon annan person eller dennes rätt. Skadeståndslagen innebär att var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personeller sakskada skall ersätta skadan. Skadeståndet kan jämkas under vissa förutsättningar. Enligt 6 kap. 1§ skadeståndslagen gäller att skadestånd med anledning av personskada kan jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan jämkas om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. För samtliga skadetyper gäller att jämkning skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Reglerna om jämkning på grund av medvållande kan vara tillämpliga även i situationer av strikt skadeståndsansvar. Skadeståndslagen innehåller inga särskilda bestämmelser om skadestånd till den som har skadats vid utövandet av brottslig eller annan otillåten handling. I sådana fall blir vanliga skadeståndsrättsliga principer tillämpliga. Det finns ett rättsfall från högsta domstolen från 1973 som innebär att t.o.m. en obehörig besökare kan — om risken för skada är stor — få skadestånd om han skadas. Fallet avsåg en person som gett sig in på en mörk byggnadsplats för att kasta vatten och fallit ned i ett öppet hisschakt och skadats. De anordningar som avskiljde byggnadsplatsen från gatan var otillräckliga, och hissschaktet hade lämnats öppet vid arbetets slut. Den skadade fick skadestånd från byggnadsentreprenören. Trots att han obehörigen hade gett sig in på byggnadsplatsen ansåg man att hans handlande inte hade ”innefattat sådan kränkning av bolaget eller dess rätt som skulle ha kunnat fria bolaget från vårdslösheten”. Att den skadade begett sig in på den mörka byggnadsplatsen var emellertid att anse som medvållande till skadan. Entreprenören fick därför svara för två tredjedelar av skadan. Det här rättsfallet har kommenterats av justitierådet Bertil Bengtsson, som bl.a. har anfört: ”Vad en sådan kränkning skulle gå ut på som befriar från culpaansvar är oklart. Den skadades handlande får i 1973 års fall antas ha utgjort olaga intrång enligt 4 kap. 6§ andra stycket brottsbalken och då bör väl i varje fall vissa lindriga hemfridsbrott likställas härmed — säkert också tagande av olovlig väg . I dessa fall skulle en inkräktare alltså kunna kräva skadestånd. Däremot är det tänkbart att otillåtet inträngande i en byggnad som inte står öppen för allmänheten innebär en kränkning av avsett slag, vare sig det gäller bostadshus eller annan lokal; här skulle den skadelidande få reda sig utan ersättning. Detsamma måste antas gälla skador i samband med stöldförsök och liknande även om skadan inte inträffar inomhus; en inbrottstjuv som halkar på trappan till en villa där han tänkt ta sig in lär knappast ha rätt till skadestånd även om motsatsen ibland påståtts. Förutsättning för att talan skulle ogillas på angiven grund torde emellertid vara att hans brottsliga avsikt klart framgår av omständigheterna.” Även professor Jan Hellner har i fråga om tjuvar och andra kvalificerat obehöriga besökare anfört att något ansvar inte finns i förhållande till dem. Inbrottstjuven får inte skadestånd om han snavar i ett hål i en matta i lägenheten där han har brutit sig in och bryter benet. Hellner tillägger dock att man inte får sätta farliga fällor för tjuvar. Motionärerna har — om den förändring av skadeståndslagen som de vill ha — sagt att rättsläget genom införandet av en sådan lagregel skulle bli klarare. Jag är inte så säker på det. Gällande rätt innebär ju redan i dag att en person som skadas när han är i färd med att begå brott inte har rätt till skadestånd i de situationer som motionärerna i motionen tar sikte på. Detta får anses klarlagt i doktrinen som jag inte här närmare skall gå in på utan jag hänvisar till vad jag nyss har refererat från professorerna Bengtssons och Hellners skrifter. Ett bifall till motionen skulle vara att slå in öppna dörrar, och det tycker jag att vi inte skall ägna oss åt här i riksdagen. Man kan även uttrycka saken på ett sådant sätt att motionen bygger på en uppfattning av innehållet i gällande rätt som inte kan anses helt riktig. Att man mot den här relaterade bakgrunden år efter år envetet motionerar i denna fråga måste ha sin förklaring i att motionsuppslagen tryter hos motionärerna. Jag vill dock tillägga att det, om det skulle visa sig att rättsutvecklingen går i oönskad riktning, kan finnas skäl att ta upp frågan. Men en sådan utveckling har inte visats av motionärerna, och därför vill jag även i år yrka avslag på reservationen och bifall till hemställan i utskottets betänkande. Fru talman! Härmed vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det är faktiskt inte första gången som vi här i kammaren och i lagutskottet behandlar vårdnadshavares skadeståndsskyldighet. För några år sedan väcktes det en socialdemokratisk motion med krav som ungefär motsvarar de krav som centern och folkpartiet har ställt. Tyvärr blev det avslag på den motion som väcktes för några år sedan. Jag tycker att det är viktigt att riksdagen nu upphäver sin tidigare negativa inställning till ett ökat föräldraansvar. Vad vi yrkar på i vår reservation är inte att riksdagen skall föregripa BRÅs och regeringens ställningstagande i fråga om den rapport som har lämnats. Vi vill att riksdagen skall uttala en princip om att man understryker det angelägna i att ett förslag till en lagstiftning som ökar föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar föreläggs riksdagen. Det bör vi göra även mot bakgrund av den numera alltmer utbredda uppfattningen att det är väsentligt att få ett ökat föräldraansvar. Vi tror att en lagstiftning är ett medel att nå en begränsning av ungdomars brottslighet och skadegörelse.
Fru talman! Det är möjligt att uppslagen tryter. Jag har väl aldrig varit riktigt nöjd med antalet motioner som jag har producerat. Det blev inte mer än mellan 30 och 40 senast, och den nu aktuella ingår i den mängden. Skälet till att jag har tagit upp frågan är inte att det rör sig om en kvantitativ sak utan att det är en mer kvalitativt viktig fråga för allmänheten. Allmänheten är osäker på denna punkt. Jag tycker faktiskt att även Lennart Andersson skulle tillåta sig att vara osäker i detta sammanhang. Dessa rättslärda som åberopas av Lennart Andersson uttrycker sig inte heller med någon exakthet. De använder uttryck som att ”det får antas”, ”bör väl”, ”det är tänkbart att”, ”det lär knappast”, osv. Man hade kanske hoppats —- i varje fall hade väl Lennart Andersson önskat — en större pregnans i uttryckssättet. Det hade byggt under den här uppfattningen. Så jag menar att man är i gott sällskap om man tillåter sig att vara osäker på denna punkt. Det finns heller inte några rättsfall att åberopa från högsta domstolen. Redan det visar att man borde så att säga klarlägga rättsläget genom en rättsregel, en uttrycklig sådan. Det är angeläget — åtminstone jag tillämpar det i riksdagsdebatterna — att man inte säger samma sak varje gång. Nu är det fjärde gången jag talar. Man har alltså fört in det nya momentet. Det påpekade jag tidigare, men nu preciserar jag det: Det finns ingen rättsgrundsats i den här situationen. Villaägaren-hundägaren har ett strikt ansvar, mycket starkare ansvar än vad den som bryter sig in har. De står på olika nivåer när det gäller att bedöma skadeståndsskyldigheten. Det finns t.o.m. fall som inte handlar om schäferhundar — jag tog ett exempel bara för att det skulle vara tydligt. Det finns fall som handlar om apor som också är en form av hemdjur. Apor bet faktiskt en inkräktare i ett växthus, vilket skadade stövlarna på banditen. Det kostade 385 kr. som apägaren fick stå för. Principiellt var det alltså felaktigt. Ge mig ett besked på denna punkt, Lennart Andersson. Kan jag få reda på om det åtminstone inte finns ett skäl att förtydliga lagen just för dessa fall av strikt ansvar?

Fru talman! Martin Olsson uppehöll sig i sitt anförande hela tiden vid reservationen i detta betänkande som gäller vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet. Han påpekade mycket riktigt det angelägna i att föräldrarna tar ett större ansvar för sina barns handlande. Vi delar den uppfattningen från vår partigrupps sida. Då kan man fråga sig vad vi har gjort. Jo, de ledamöter som representerar oss i BRÅS styrelse tog redan i början av 1987 initiativ som ledde fram till att BRÅ tillsatte den utredning som vi nu diskuterar. Utredningen har kommit med konkreta förslag, som nu övervägs av BRÅSs styrelse. När utredningen är färdig i början av 1990, kommer centern med en motion i riksdagen och talar om hur angelägna dessa frågor är. Det kan vara ett värde i sig, men jag hade satt ett större pris på den motionen om den hade kommit ett par år tidigare, i samband med att utredningen inom BRÅ tillsattes. Då hade centern varit mera förutseende än att komma med en motion nu 1990. Men i sak, Martin Olsson, är vi rätt så eniga och skall tillsammans arbeta för att få fram så bra regler som det över huvud taget är möjligt. Efter Bengt Harding Olsons senaste replik måste jag säga att jag faktiskt trodde att han i år hade ett nytt konkret exempel i år att visa på där den här lagen gällde. Nu fick vi höra att det var samma gamla fall med apor i växthuset, som var en fälla för inbrottstjuven, ett fall som vi har hört många gånger tidigare i denna kammare. Men, Bengt Harding Olson, hur angelägen är en sådan reform som ni föreslår? Hur utnyttjar vi riksdagens tid och kapacitet? Hur många sådana här konkreta fall har förekommit under de senaste fem eller tio åren? Mig veterligt är det ett mycket begränsat antal fall, om det ens är något där det har varit fråga om en villaägare som har fått betala skadestånd till en inbrottstjuv. Det finns faktiskt angelägnare frågor att använda riksdagens tid till. Visst kan Bengt Harding Olson och jag ha en lång och intellektuell och akademisk diskussion här i riksdagen om lagens utformning, men den kanske vi skall ta ute på en universitetsfakultet i stället. Jag tror att vi kan använda riksdagens tid till mer angelägna uppgifter.
Fru talman! Det är glädjande att vi är ense om detta med ökat föräldraansvar. Jag har inte tagit reda på vilka ledamöter i BRÅS styrelse som har föreslagit vad. Jag vet att centern hela tiden har varit representerad i BRÅS styrelse men har inte hört vad vår ledamot har föreslagit i det ena eller det andra fallet. Som jag erinrade om fanns det här förslaget faktiskt i en socialdemokratisk motion, som avslogs av er själva för några år sedan. Jag brukar inte referera hur vi diskuterar i utskottet, men jag kan väl erinra om att jag var den ende som uttalade sig litet positivt om den motion, jag föreslog ingen åtgärd, eftersom jag inte fick något stöd. Att vi nu har det här kravet i en stor våldsmotion, om vi nu kan kalla den så, hoppas jag att Lennart Andersson inte har någonting emot. Den motionen skrevs första dagarna i januari. Det är mig okänt ifall BRÅs rapport förelåg då. I varje fall är inte motionen någon efterapning av BRÅS rapport, utan det var vid bedömningen av vilka åtgärder som skulle behöva vidtas i brottsbekämpande syfte som vi tog med det här kravet. Var vi skiljer oss åt gäller frågan om man, som vi reservanter föreslår, skall ha ett klart riksdagsuttalande mot bakgrund särskilt av att riksdagen tidigare har uttalat sig mot motsvarande förändring och mot bakgrund av nuvarande utveckling. Vi tycker att det är riktigt att riksdagen gör principiella uttalanden som vägledning för i vilken riktning lagstiftningen skall reformeras.
Fru talman! Det är riktigt att jag har tagit upp fallet med aporna i växthuset tidigare. Jag kan hålla med om att det kan vara trist att jag måste ta upp det igen, men skälet är att jag inte fått något svar. Det är dessutom uppenbarligen så att Lennart Andersson har missuppfattat situationen. I det här fallet var det inte någon fälla. Tvärtom hade växthusägaren satt upp en varningsskylt på växthuset om att aporna efter kl. 18.00 är lösa och bits. Trots det bröt sig vederbörande in och blev biten och trots det fick växthusägaren betala. Nu har Lennart Andersson chansen igen att svara på frågan: Vilka rättsgrundsatser finns det i de fall då det gäller strikt ansvar och inte vållandeansvar? Jag kan inte förstå att man skall behöva negligera denna fråga. Om den nu är så liten, varför är Lennart Andersson och regeringen så rädda för att införa denna lilla lagändring? Vad är det för farligt med det? Vilka olägenheter kan det bli om man för in en paragraf om detta? Det är väl inte prestige? Jag skall upprepa en sak som jag sagt tidigare men som jag tycker förtjänar att upprepas. Hovrättsrådet och tillika ledamoten i lagutskottet Allan Ekström har kunnat ändra sig på den här punkten. Han var inte så prestigebunden, utan han kunde säga: Det är nog bättre att göra en lagändring. Andra har samma chans att uttala sig för en ändring. Vad vi behöver är alltså att andra hjälper till med att avliva den missuppfattning som här råder, så att klarhet kan skapas. Jag tycker inte att Lennart Andersson skall underskatta antalet fall där man har råkat illa ut. Jag utgår från att Lennart Andersson möter minst lika många människor som jag och att han minst lika många gånger som jag stöter på människor som tar upp sådana här fall. Människor retar sig på att lagen kan vara så infernaliskt dum. Men då skall man kunna säga att den inte längre är det. Man skall kunna säga: Lagen har varit oklar. Men vi har medverkat till en ändring. Därmed skulle vi slippa smittoeffekten — nämligen detta med att folk i allmänhet tycker att lagen är idiotisk på någon punkt och därför menar, eftersom det ligger nära till att tro det, att lagen är idiotisk på flera punkter. Jag har tidigare sagt, och jag upprepar det, att det är ett viktigt rättspolitiskt mål att det råder harmoni i lagstiftningen mellan den allmänna rättsuppfattningen och det regelsystem som finns. Det gäller även för Lennart Andersson och rimligen också för regeringen!

Fru talman! Kvinnomisshandel och våldtäkt är två av de former i vilka det sexualiserade våldet uppträder i vårt samhälle. Att kvinnomisshandel är ett samhällsproblem — alltså inte enbart ett individuellt problem — har erkänts först under de senaste 10-15 åren. Under denna tid har lagstiftningen ändrats till förmån för offren. Men fortfarande präglas många attityder och lagar av en patriarkalisk kvinnosyn. Att män misshandlar kvinnor eller att kvinnor våldtas förekommer fortfarande ofta. Varje år dör väldigt många kvinnor till följd av långvarig misshandel. Men många kvinnor är, av olika skäl, obenägna att anmäla att de har blivit misshandlade. Hälften av alla anmälningar försvinner dessutom på vägen i väntan på åtal och dom. En viktig orsak härtill är att man fortfarande, uttalat eller förstucket, lägger skulden till misshandeln på kvinnan: Genom att bete sig på ett visst sätt, på fel sätt, har kvinnan utlöst mannens berättigade vrede och våldshandlingar. Detta vet kvinnorna, medvetet eller omedvetet. En andra orsak är att en anmälan från utsatta kvinnor ofta blir ifrågasatt. ”Det var väl inte så farligt” skulle kunna stå som rubrik när det gäller det bemötande som många kvinnor får hos polisen eller andra myndigheter. Att våga komma igen med en anmälan och kräva att bli trodd på sitt ord om man tidigare har beskyllts för överdrifter kan vara en omöjlighet för en kvinna med knäckt självförtroende. En tredje orsak som bidrar till att dölja omfånget av kvinnomisshandeln är obenägenheten att tro att verkligheten faktiskt ser ut som den gör, att det ”verkligen är så illa”. Många kvinnor som uppsöker sjukvården för att få sina skador behandlade möter inte det inkännande som skulle kunna bryta deras skyddsbarriärer. Kvinnorna uppger många gånger andra orsaker än de verkliga, dvs. misshandel, till sina skador och blir i dessa fall ”trodda”. Så länge man vägrar att se våldet mot kvinnor som en del av en manlig maktstruktur och därmed som det yttersta uttrycket för ett kvinnoförakt bidrar man till att detta uppfattas som ett individuellt problem. Dessutom stämplar man det kvinnliga könet som medansvarigt. Genom att i lagar och i rättsskipning samt i attityder och i politiska ställningstaganden ta avstånd från våld mot kvinnor tar man också ställning mot det patriarkaliska samhället och mot kvinnoförtrycket. Därför är det mycket viktigt att ett enhälligt lagutskott står bakom skrivningarna i betänkandet, vilka har föranletts av en motion från oss i vpk där vi begär ett större skadestånd till våldtagna eller misshandlade kvinnor. Lagen om besöksförbud var ett betydelsefullt steg i rätt riktning mot ett jämlikt och bättre samhälle, både som ett erkännande av de misshandlade och förföljda kvinnornas svåra situation och som ett samhälleligt fördömande av de våldförande männen. Trots detta är det många kvinnor som tvingas leva under ständigt hot och i skräck, därför att de inte kan värja sig och sina barn mot en våldsverkare. Fru talman! En kvinna som har misshandlats eller som har blivit våldtagen har inte enbart blivit utsatt för fysiskt våld. Många gånger är de psykiska skador som kvinnan drabbas av i samband med en misshandel eller en våldtäkt så djupgående att de, obearbetade eller obehandlade, kan bli kvar under resten av livet. Samhällets ansvar är inte slut i och med att en gärningsman blir dömd. Offren måste få hjälp, men inte bara med de fysiska skadorna. Hur denna hjälp skall se ut varierar naturligtvis från fall till fall, och den mäste utformas i samråd med de enskilda kvinnorna. Först och främst gäller dock att kvinnorna aktivt erbjuds hjälp och att man presenterar olika förslag till hjälpinsatser för dem. Alla har inte möjlighet att själva ställa krav. Mycket av den hjälp som en utsatt kvinna behöver kostar pengar på det ena eller det andra sättet. Det kan röra sig om att det behövs psykoterapi eller långvarig sjukskrivning eller om att man måste bryta upp från den gamla miljön, byta arbete och bostad osv. Det skadestånd som i dag tilldöms en misshandlad eller våldtagen kvinna är dels ett uttryck för hur samhället värderar hennes lidande, dels ofta den ram inom vilken hon har möjlighet att förändra sitt liv. Skadeståndet har alltså två funktioner: att vara en symbolisk ersättning och en ekonomisk hjälp. I vår motion 1989/90:L619 kräver vi i vpk att ett högre skadestånd skall utdömas till kvinnor som har utsatts för våldtäkt eller misshandel. Det skadestånd som i dag utdöms är inte på långa vägar tillräckligt för att ge kvinnan möjlighet att åstadkomma en förändring av sin livssituation. Naturligtvis inser vi att ett höjt skadestånd i sig inte innebär att våldtäkter eller kvinnomisshandel upphör. Så väl är det självfallet inte. Men genom ett kraftigt höjt skadestånd ger rättssamhället ett mycket viktigt budskap såväl till den misshandlade eller våldtagna kvinnan som till den dömde mannen och till människor i allmänhet, nämligen att samhället står på de utsatta kvinnornas sida och att det sexualiserade våldet fördöms och är absolut oacceptabelt. Lagen och rättsapparaten klarar inte av att ta hand om problemet med män som slår eller våldför sig på kvinnor, dvs. det av män utförda sexualiserade våldet. Några sifferexempel: Av 8 000 anmälda kvinnomisshandelsfall leder ungefär en fjärdedel, dvs. 2 000, till fällande dom. Men de flesta av de dömda männen är ute igen efter några månader. Mörkertalet för kvinnomisshandel beräknas vara minst tre gånger så stort som antalet gjorda anmälningar. Vad beträffar anmälda våldtäktsfall är det endast cirka en tredjedel som klaras upp. Det är synnerligen tillfredsställande att ett enigt utskott har ställt sig bakom vår motion där vi i vpk begär ett högre skadestånd till misshandlade eller våldtagna kvinnor. Utskottet har, i och med tillstyrkandet av motionen, tydligt markerat att vårt samhälle och vår kultur bestämt tar avstånd från den råaste form av kvinnoförtryck som existerar: det sexualiserade våldet. I all anspråkslöshet är detta ett av de viktigaste besluten i denna kammare när det gäller jämlikhet. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Lagutskottets ordförande Rolf Dahlberg har bett mig att yrka bifall till reservationerna 2 och 3 till detta betänkande, och jag ber härmed att få göra detta. Jag gör det gärna, framför allt beträffande reservation 2, då den är ett resultat av en motion som jag och Ingvar Eriksson har väckt angående arrendelagstiftningen. Arrende som brukningsform är en mycket vanlig och mycket viktig form av jordbruksdrift. Den är viktig för dem som önskar nyetablera sig och som inte har tillräckligt med kapital för att köpa en egen gård från början. Den är också viktig för dem som vill utöka sitt redan befintliga jordbruk, som vill strukturera om och som vill rationalisera. Därför är det nödvändigt med en väl fungerande arrendemarknad, med ett utbud av arrenden, som är avsedda att bli en fast och långsiktig avtalsform. Nu har det emellertid genom tiderna gjorts ganska många ändringar i arrendelagstiftningen, och alla de ändringarna har skett åt det ena hållet, dvs. mot förbättringar för arrendatorns situation och motsvarande försämringar för jordägarens situation. Det har gällt arrendatorns besittningsskydd, som hela tiden har förstärkts och som numera också kan nedärvas till arrendatorns efterkommande. Det har gällt arrendatorns förköpsrätt, dvs. rätten att gå in och kräva förköp i den mån fastigheten kommer ut på marknaden. Det har allra senast gällt beslutet om friköpsrätt för s.k. historiska arrenden som fattades här i kammaren för mindre än ett år sedan. Jag hade i den debatten plikten att säga att den lagstiftningen var ett skamgrepp mot Sveriges jordägare och ett sabotage mot Sveriges jordarrendatorer, därför att de ville själva inte ha denna lagstiftning. Detta har inneburit att det har uppstått stor tveksamhet från många jordägares sida till att över huvud taget arrendera ut sina gårdar. Det har på många håll vänts till en klar ovilja att arrendera ut i de former som arrenden skall vara, dvs. långsiktiga, fasta och stabila arrendekontrakt. I stället har arrendeformerna tagit sig andra vägar. Man arrenderar ut på mycket kort tid. Man arrenderar ut jord för sig och hyr ut bostad för sig. Man gör alltså allt för att kringgå de arrendeformer som innebär detta mycket starka skydd för arrendatorerna. Detta har varit och är till skada för båda parters intressen i den samverkan som ett arrendeförhållande utgör. Ett långt, stabilt arrendeförhållande är nämligen till nytta för båda parter. Jordägaren vet att han har en arrendator som känner att han sitter trygg. En sådan arrendator har också vilja och möjlighet att satsa på, investera i och kosta på sitt arrendeställe. När vi nu under de kommande veckorna skall avreglera jordbruket över huvud taget, finns det ännu större skäl att också titta på arrendelagstiftningen. Från moderat håll säger vi ofta att det är minst lika viktigt att de lagar, förordningar och regleringar som omger jordbruket, som jordförvärvslagstiftning och skattelagstiftning, blir till samma fördel för jordbruksnäringen som själva jordbrukspolitiken i stort är. Det är en självklarhet att det skall råda avtalsfrihet också på detta område. Ett arrendeavtal varom båda parter är överens skall vara gällande. Så är det alltså inte i dag, då arrendelagstiftningen i många fall tar över det som parterna har varit och är överens om. Därför, herr talman, ber att jag att få yrka bifall speciellt till reservation nr 2 men också till reservation nr 3.

Herr talman! Vi behandlar nu lagutskottets betänkande 1989/90:LU26, och jag kommer i mitt anförande att ta upp ett bifallsyrkande till reservationerna 1 och 2. Flerägande av skogsmark bl.a. genom dödsbon och samägande leder inte sällan till problem vid fastigheternas förvaltning. Det kan exempelvis vara svårt för delägarna att få till stånd snabba beslut, som behövs för rationell skötsel. Om delägarna inbördes är oense kan förvaltningsbeslut helt enkelt inte fattas. Men oenighet mellan delägarna i ett dödsbo eller en samägarkrets orsakar inte enbart ägarna problem utan åsamkar även myndigheterna stora problem — det är ju de som skall utöva tillsyn över hur fastigheten sköts. Det går t.ex. inte att på ett rationellt sätt ingå överenskommelse med delägarna. I stället måste myndigheterna tillgripa den omständliga metoden med föreläggande, som måste riktas till var och en. Det är inte heller ovanligt att en hel bygds överlevnad hänger på att ett dödsbo medger försäljning av sin fastighet på ett sådant sätt att det skapar en förvärvskälla för ett annat hushåll som annars inte skulle kunna få ett stabilt försörjningsutrymme just i den bygden. Därför måste möjligheter, dvs. glesbygdens resurser, kunna tas till vara av människor som vill bruka jord och skog och som vill verka för att bygden utvecklas — ett förhållande som på allt sätt måste underlättas. Varje enskild fastighet är viktig, särskilt i glesbygden, för service och socialt liv. Sambandet mellan ägande, brukande och boende kan inte nog poängteras, anser vi i folkpartiet. När därför riksdagen 1988 beslöt om nya regler för dödsboägda och samägda jordbruksfastigheter, för att komma till rätta med några av de praktiskt olägenheter som jag här har nämnt, var det ett steg i rätt riktning. Genom ändring av ärvdabalken infördes en skyldighet för dödsbon att avveckla jordbruksfastigheten inom fyra år. En lagändring infördes också om förvaltning av vissa samägda fastigheter. Folkpartiet var och är fortfarande inte helt nöjt med riksdagens beslut, utan vi ville gå längre. Vi ville göra mer. För det saknades insikt hos socialdemokrater och även hos moderater. Det gäller särskilt på två punkter: dels anser vi att ett dödsbo under avvecklingstiden skall företrädas av en ställföreträdare, dels att lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter bör göras tillämplig redan då två personer, som inte är gifta med varandra eller sambor, gemensamt äger en jordbruksfastighet. Skälen till detta är flera. Eftersom vi är väl underrättade om att flerägande av t.ex. skogsmark är problematiskt, skulle möjligheten att utse en företrädare underlätta förvaltningen. Enligt den statliga dödsboutredningen ägdes i slutet av 70-talet 10 96 av alla jordbruksfastigheter helt eller delvis av dödsbon. Vi anser fortfarande att avvecklingen skulle underlättas om ett dödsbo redan under avvecklingstiden utsåg en ställföreträdare. Dödsboägandet är vanligast förekommande i det typiska skogslänet, och ett sådant skogslän representerar jag här i dag. I t.ex. Kopparbergs län innehas var femte jordbruksfastighet helt eller delvis av dödsbon. Även då det gäller den andra frågan, om ställföreträdare i de fall en fastig het ägs av två personer som inte är gifta med varandra eller sambor, anser vi att en person bör utses att vara ställföreträdare. I den statliga utredning som jag tidigare har nämnt, Dödsboägande och samägande från 1987, har den här frågan noga undersökts. Av utredningen framgår det att av totalt 322 300 fastigheter innehas 78,1 70 av en enda ägare, men ca 47 000 fastigheter, dvs. omkring 15 Jo, av två ägare. Sammanfattningsvis kommer man fram till att antalet fastigheter som ägs med samäganderätt av två personer i realiteten ändå är fler än de som framgår av det framtagna materialet. Det är svårt att ange hur stort det okända antalet kan vara. I utredningen konstateras att det övervägande antalet samäganderätter är de tvåägda fastigheterna och att ägandet av dessa domineras av makar eller samboendepar. Folkpartiet anser dock att det är väsentligt, för att underlätta ett rationellt brukande, för en bygds överlevnad och för kontakter med myndigheter, att en person är ställföreträdare för fastigheten i de fall ägarna inte är gifta eller sambor. Detta är särskilt viktigt i de norrländska glesbygderna, där t.ex. syskon övertagit en fastighet. Den ene av syskonen kan vara bosatt långt i från brukningsenheten. Därigenom försvåras den rationella hanteringen. Oaktat — som utskottet säger — att vår folkpartimotion skulle ha en begränsad räckvidd, kan den vara nog så verkningsfull i de enskilda fallen och i de enskilda byarna, enligt vårt förmenande. Svårigheten att förvalta en fastighet ökar med fler delägare. Det finns många avskräckande exempel på fastigheter som har drabbats av ineffektiv förvaltning och som ägs av två personer som inte är gifta. Folkpartiet anser att lagen bör ändras i den riktning jag här har framfört. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 till lagutskottets betänkande. Herr talman! I samma betänkande behandlas en moderatmotion med yrkande om att arrendelagstiftningen bör ses över för att åstadkomma en bättre balans mellan jordägare och arrendatorer. Föregående talare har yrkat bifall till reservationen avseende denna motion. Hösten 1989 behandlades arrendelagstiftningen och friköpsrätten av historiska arrenden ingående i riksdagen. Även då förelåg en nära nog likadan motion om översyn av arrendelagstiftningen. Den var också föremål för en ingående remissbehandling. Redan då krävde vi i folkpartiet i vår reservation till betänkandet en översyn av lagstiftningen. Tyvärr fick vi ingen med oss på den reservationen — inte ens den moderata riksdagsgruppen. Onekligen har arrendeinstitutionen stor betydelse för det svenska jordbruket. Fastän det har skett stora förändringar på senare år inom jordbrukets område, kommer, som det tidigare sagts från talarstolen, jordbruket att stå inför mycket stora förändringar de kommande åren. Arrendeinstitutet kommer definitivt att behövas, men med fastare och mer långsiktigt klara regler. Eftersom 43 26 av den svenska åkerjorden är arrenderad och över hälften av alla jordbruksföretag är beroende av arrenden i någon form, måste helt enkelt ett förtroendefullt samarbete etableras mellan arrendatorer och jordägare. Många jordägare är för resten själva arrendatorer. Enligt folkpartiets åsikt är det viktigt att arrendelagstiftningen reellt står i samklang med den jordbrukspolitiska målsättningen. Därför behövs klara spelregler. Vi vet att gällande arrenderegler ibland har en mindre lämplig utformning. Reglerna om arrendatorers vårdnadsskyldighet behöver t.ex. preciseras och detsamma gäller huruvida nuvarande regler för besittningsskydd har tillfredsställande utformning, och det gäller även arrendeavtalets längd. Hänsyn måste enligt vårt förmenande alltid tas till målsättningen att det skall råda balans mellan parterna på arrendemarknaden. Ett arrende förutsätter båda parters samtycke och intressegemenskap för att även det jordbrukspolitiska effektivitetsmålet skall tillgodoses. Vid riksdagsbehandlingen hösten 1989 enades riksdagen om ett tillkännagivande angående en utredning om skydd för investeringar i arrendestället, vilket i och för sig är bra. Men då tycker jag att socialdemokraterna borde ta steget fullt ut och även tillstyrka en översyn av hela arrendelagstiftningen. Vad finns det för skäl att tveka? Osäkerhet råder nu om arrenden och om framtiden för arrendeinstitutet. Vid den tidigare nämnda remissbehandlingen kring friköp av historiska arrenden anslöt sig flera remissinstanser till kravet om översyn av arrendelagstiftningen, bl.a. domänverket, stiftsnämnderna i Linköping, Uppsala och Växjö, Sveriges jordägareförbund m.fl. Lyssna på dem, Owe Andréasson! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 och i övrigt till det som står i betänkandets hemställan.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1989/90:26 har utskottet behandlat fyra motioner. Dessa anknyter till vissa fastighetsrättsliga frågor. Den första motionen berör frågor om ställföreträdare för dödsbon och samägda jordbruksfastigheter. Motioner av liknande slag har behandlats av utskottet och riksdagen vid några tidigare tillfällen. I en annan motion begärs en översyn av arrendelagstiftningen. Även i denna fråga har en motion tidigare varit föremål för riksdagens prövning, så sent som för några månader sedan. Vilande lagfart samt utlännings rätt att få köpa fast egendom i Sverige ingår också i detta betänkande. Motioner som berör dödsbooch samägda jordbruksfastigheter har, som tidigare nämnts, varit föremål för riksdagens ställningstagande.

Första gången motionen presenterades var i samband med ett regeringsförslag som syftade till att minska de olägenheter som uppkommer när jordbruksfastigheter innehas av dödsbon eller av flera personer med samäganderätt. Våren 1989 återkom samma motionsyrkande till riksdagen. Nu skall vi här i kammaren på nytt ta ställning i samma fråga. Riksdagen har med stor majoritet vid två tidigare tillfällen avslagit motionsyrkandena. Då det inte framkommit något nytt efter hösten 1988, när utskottets majoritet ställde sig bakom lagstiftningen om förvaltning av döds boägda och samägda jordbruksfastigheter, finns det ingen anledning att frångå riksdagens tidigare ställningstagande. Som upplysning kan nämnas att lagstiftningen på detta område är ny och har varit tillämplig sedan den 1 juli 1989. Det är rimligt att man får erfarenhet av lagstiftningen, innan eventuella ändringar i lagtexten genomförs. I motionen om att ändra i lagen om vilande lagfart framhålles att det i dag förekommer fall där lagfartsansökan varit vilande mycket länge, i bland i flera decennier. Från utskottets sida menar man att de nuvarande bestämmelserna för vilande lagfart inte inneburit några påtagliga problem. Att, som motionären påstår, en lagfartsansökan i enstaka fall varit vilande en längre tid, kan ha sina orsaker i andra förhållanden än just brister i lagstiftningen. Utskottet är därför i nuläget inte berett att skärpa reglerna när det gäller vilande lagfart. Den tredje motionen som tas upp i detta betänkande gäller arrendelagstiftningen. Från motionärernas sida menar man att ändringar i arrendelagstiftningen som har beslutats under de senare åren medfört att balansen mellan jordägare och arrendatorer allvarligt har rubbats. Med anledning av detta påstående begär man att en utredning tillsätts med uppgift att föreslå förändringar i lagstiftningen. En motion i samma syfte behandlade riksdagen den 30 november 1989. Utskottet ansåg vid detta tillfälle att den lagstiftning vi har på arrendeområdet fyller högt ställda krav på båda parter. Någon ny utredning eller översyn var därför enligt utskottet för dagen inte påkallad. Det som utskottet anförde för snart ett halvår sedan äger alltjämt giltighet, anser utskottets majoritet. Den sista motionen i detta betänkande gäller utlännings rätt att köpa fast egendom i Sverige. I motionen yrkas att förvärvstillstånd vid förvärv av fast egendom utanför militära skyddsområden skall slopas för medborgare i de nordiska länderna och i länder som ingår i EG. När det gäller utländska medborgares köp av fritidsfastigheter i vårt land har man i tidigare motioner under ett antal år yrkat att reglerna skall skärpas för dessa fastighetsförvärv. I den nu aktuella motionen går man i motsatt riktning och yrkar på ett slopande av förvärvstillståndet. På förslag från lagutskottet har riksdagen avslagit dessa tidigare motioner. Även den i dag aktuella motionen bör avslås, enligt majoritetens förslag. I detta sammanhang bör påpekas att Nordiska rådet rekommenderat nordiska ministerrådet att utreda möjligheterna för nordiska medborgare att förvärva fast egendom för bostadsändamål i hela Norden. Sverige arbetar dessutom aktivt inom EFTA med förhandlingar som har till syfte att få ett närmare samarbete med EG.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
Herr talman! Ove Andréasson har givit en beskrivning av motionerna och tidpunkten för deras avlämnande. Allt det är korrekt, men jag sade redan i mitt första anförande att folkpartiet inte är nöjt med behandlingen av motionerna om dödsboägande och samägande. Beslutet om att dödsbon skulle avvecklas inom fyra år har väl i och för sig gjort livet litet lättare för de människor som blir kvar i skogsbygderna. Men de som flyttar tar inte konsekvenserna av sin utflyttning, och priset blir högt både för dem som stannar kvar och för nationen. Därför skulle mycket vara vunnet, om man kunde förenkla proceduren genom att utse en ställföreträdare. Jag tror att Ove Andréasson inte har upplevt problematiken i skogsbygderna. Den är säkert ganska okänd för honom och kanske också för många andra socialdemokrater, men här handlar det om ett stort problem. Med tanke på jordbrukets framtid finns det alla skäl, tycker jag, att se över arrendelagstiftningen, så att det blir balans mellan jordägare och arrendatorer. Utskottet säger i betänkandet att frågan nyligen har behandlats, men den kommer att vara lika aktuell för vår del ända tills det kommer till stånd en utredning. Jag tycker att försvaret från majoritetens sida var svagt på den här punkten.
Herr talman! När det gäller reservation 3 gjorde jag inte mera än att yrka bifall till den. Här är det helt enkelt på det sättet att av samma skäl som många svenskar vill kunna köpa sig en fast egendom, framför allt i Europa, tycker jag att vi också måste låta medborgarna därifrån etablera sig i vårt land och få möjlighet att köpa sitt eget ställe här. Vad beträffar arrendelagstiftningen har den mycket väsentliga skillnaden uppstått sedan vi diskuterade frågan i november att nu föreligger en proposition om den framtida jordbrukspolitiken, där det föreslås långtgående förenklingar och avregleringar på det jordbrukspolitiska området. Det är väl ett mycket starkt skäl att gå vidare även med de kringliggande lagstiftningarna som berör jordbrukets intressen.
Herr talman! Ulla Orring säger att människorna uppe i Noiiland inte tar sitt ansvar. Det kan jag inte vare sig bekräfta eller dementera. Jag förstår att detta är en viktig fråga för folkpartiet. Det är tredje gången vi diskuterar frågan i riksdagen, och såvitt jag vet har vi inte haft några problem eller några uppvaktningar vare sig per brev eller telefon av de människor som är berörda av lagstiftningen. Ulla Orring kanske kan ge oss exempel på vilka det är fråga om, och vi kan då prata med dem om det nu är så att de har problem. Vi får väl om det skulle gå så långt ändra lagstiftningen, men jag betvivlar att det blir aktuellt i detta fall. När det gäller arrendefrågorna kan man väl säga att klimatet mellan jordägare och arrendatorer i dag är relativt bra. Här finns naturligtvis undantag, och man kan säga att dessa undantag är skräckexempel. Jag kan förstå att Carl G Nilsson, som är lantbrukare och jordägare och en duktig sådan, i detta fall tar parti för jordägarna. Även hans medmotionär är ju jordägare, och jag har alltså förståelse för att de agerar på det sättet. Vi som inte är vare sig jordägare eller arrendatorer och kan tala med båda parter, har nog upplevt det som att arrendelagstiftningen är till fördel för jordägarna och inte för arrendatorerna. Därför vill vi gå vidare på den vägen, så som vi gjorde i slutet av förra året när vi här i riksdagen fattade beslut om en friköpsrätt för historiska arrenden. Vi fick ju vid det tillfället när det gäller investeringsfrågan en majoritet för förslaget. Man arbetar därför nu med denna fråga i departementet.
Herr talman! Detta är ett problem, Owe Andréasson. Det är fråga om att människor flyttar och inte tar sitt ansvar för den enskilda bygden — det är där problemet finns. Det finns ett otal fastigheter med samägande och dödsboägande. Om man för dessa fastigheter fick utse en förvaltare, en företrädare som kunde ta ansvar för att effektivt sköta dem och även sköta förhandlingar med myndigheter, då skulle det underlätta förvaltningen för fastigheterna och vara till stort gagn för bygden. Jag rekommenderar Owe Andréasson en studieresa upp till dessa bygder så att han kan se hur det ser ut på många ställen. Jag nämnde i mitt anförande att var femte jordbruksfastighet i Kopparbergs län helt eller delvis innehas av dödsbon. Det är inte svårt att förstå att problemen blir stora om man skall ha att göra med flera ställföreträdare. Vi har nu fått en lagstiftning som medger att dödsbon kan avvecklas inom fyra år, men även under den tiden kan det ju uppstå problem. Jag tror att Owe Andréasson inte riktigt kan förstå den här problematiken och att det är därför han är så oförstående. För min del är det ganska klart vad som är problemet.
Herr talman! Jag håller med Owe Andréasson om att förhållandet mellan arrendatorer och jordägare i de allra flesta fall är mycket bra. De fall som vi har hört talas om då det har gnisslat är undantag. Det är emellertid inte dessa personer jag talar om, utan jag talar om de personer som skulle vilja bli arrendatorer men inte kan bli det därför att det inte finns ett utbud av arrendeställen. Det finns, Owe Andréasson, ett stort antal jordägare som tvekar eller, som jag sade tidigare, hyser en direkt ovilja mot att arrendera ut sina gårdar på långa, fasta arrendekontrakt. De arrenderar i stället ut dem på korta perioder och konstiga villkor. Vad vi vill ha, och vad som är till nytta för båda parter, är långa, fasta kontrakt. Och sådana är det ont om på grund av att vi har en arrendelagstiftning, som leder till att många jordägare tvekar eller inte vill arrendera ut sina gårdar. Det är dessa arrendatorer jag talar för, de som skulle vilja vara arrendatorer på dessa gårdar på sådana kontrakt.
Herr talman! Ulla Orring säger att Owe Andréasson inte förstår dessa problem. Jag kan då bara säga att jag i så fall delar detta problem med de andra som ingår i majoriteten. Jag är alltså inte ensam om det. Om det nu är så många som har det så besvärligt där uppe, skulle jag vilja rekommendera Ulla Orring att hon säger till dem att ta kontakt med lagut skottets representanter och prata med oss. Då får vi väl se hur många vi får ta kontakt med. Problemet är kanske inte så stort som Ulla Orring vill göra gällande. Jag kan hålla med om att det kan ha sina problem att arrendera ut sin jord när det gäller lagstiftningen. Något som enligt min mening i framtiden kommer att bli ett mycket stort problem för det svenska jordbruket är jordförvärvslagstiftningen, som Carl G Nilsson också i sitt anförande nämnde. Där borde Carl G Nilsson och jag hjälpas åt att se till att den lagstiftning vi har ändras. Man har när det gäller jordförvärvslagen nu nästan tagit bort prisprövningen. Tidigare var det ju avkastningsvärdet som gällde, nu är det i stället marknadsvärdet. Man kan i dag se att det finns jordbruk som säljs till höga priser. Taxeringsvärdet kan ligga på strax över 200 000 kr. Man kan ha räknat ut marknadsvärdet till 800 000 kr., och man säljer sedan gården för 2,5 milj.kr. Det finns i närheten av storstadsområdena flera exempel på detta. Jag skulle vilja se hur stor arrende avgiften i dessa fall skulle bli och vilka som skulle kunna ta ett sådant arrendeställe. Inte ens de yngre jordbrukare jag känner till som gärna vill arrendera en gård har möjlighet till detta. Arrendeavgifterna gör att de backar.
Herr talman! Det är inte alltid så att majoriteten har rätt, Owe Andréasson. Majoriteten kan vara illa underrättad och fatta beslut på felaktiga premisser. Det finns ingen majoritet uppe i de norrländska skogsbygderna, utan där finns endast minoriteter. I en sådan här fråga skall man enligt min uppfattning även tillgodose minoritetens behov och krav.

Herr talman! Lagutskottets betänkande handlar om olika juridiska principer inom den centrala civilrättens område. Om man köper en sak eller — mera formellt uttryckt — om man ingår ett köpeavtal, förvärvar man då full äganderätt till saken i och med avtalet , eller krävs det härutöver att man får saken i sin besittning ? Frågan är av betydelse, inte för relationen säljaren och köparen emellan utan för köparens förhållande till utomstående, till tredje man. När stiftas med andra ord sakrätt enligt svensk rätt? Svaret är att vi i Sverige sedan förra hälften av 1800-talet omfattar traditionsprincipen. Förvärv av äganderätt skall markeras på något för en utom stående uppfattbart yttre sätt. Förvärvet skall erhålla publicitet, och så sker genom att köpeobjektet överlämnas till köparen, då så är möjligt. Den anses som ägare som har besittningen till saken; detta är den svenska ståndpunkten. Just denna grundsats — erkännandet av besittningens betydelse — ligger för Övrigt, i enlighet med vad som påpekas i betänkandet, till grund för bl.a. hela utsökningsrätten. Det kan vara förtjänt av att påpekas. Som jag framhöll då ämnet var föremål för kammarens uppmärksamhet i november 1987 har det skrivits ett mycket stort antal lärda böcker och artiklar om stiftandet av sakrätt, senast i Svensk Juristtidning 1988 s. 224.

Det är då stiftandet av panträtt och fullbordandet av köp så att säga kommer i otakt med varandra som de värsta juridiska bekymren uppstår. Karlgren är en varm anhängare av traditionsprincipen.

När egendomen eljest innehas av tredje man, är tillfyllest att överlåtaren eller förvärvaren har underrättat tredje mannen.” Denna deklaration till förmån för traditionsprincipen vann allmän anslutning vid remissbehandlingen. Det förtjänar att särskilt framhållas att rättsläget sålunda befunnits tillfredsställande för bara drygt 15 år sedan. Det finns emellertid personer som förespråkar att vi nu skall överge troheten mot vår fast rotade rättssedvänja till förmån för avtalsprincipen. Man hänvisar till det faktum att den som i strid med den förnuftiga ömsesidighetsprincipen betalar i förskott löper risk att inte få saken utlämnad till sig och därtill att nya finansieringsformer inte går att förena med traditionsprincipen. På grund därav skulle vi sålunda byta system. Motionen L902 är ett uttryck härför. Utskottet är glädjande nog enigt i sitt avvisande av en sådan tanke, en enighet som kan väntas bli upprepad i det betänkande rörande ny köplag och ny konsumentköplag som snart kommer att ligga på riksdagens bord. Traditionsprincipen ligger fast som fundament inom civilrätten; den utgör del av vår egen rättsordning. Detta hindrar självfallet inte att man är redo att, på sätt som redan skett, göra undantag från principen i de speciella fall då så är befogat med hänsyn till utvecklingen. Ingen princip är ju enligt livets regel utan undantag. I många fall möts därför förespråkarna för principiellt oförenliga ståndpunkter någonstans på planens mittfält, för att låna en bild från idrottsvärlden. En sådan situation kan hänföras till lösöreköplagen. Det är på denna enda punkt som utskottet ej är enigt.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 Samband med den nu avhandlade situationen har frågan om godtrosförvärv. Även här slåss två principer om herraväldet, vindikationsprincipen och exstinktionsprincipen. Situationen är då den att en person, C, förvärvat en sak av någon som inte hade rätt att förfoga över saken, B. Den rätte ägaren, A, vill ha saken tillbaka av C. Får han det? är frågan. Att märka är att B kan inneha saken med eller mot A:s vilja. Man måste alltså till en början skilja mellan två sinsemellan olika typfall, vilket ej alltid sker. I svensk rätt vinner C över A, om C varit i god tro då han fick besittningen till saken av B. I några motioner uttalas nu kritik över den svenska ståndpunkten med hänvisning bl.a. till förhållandena utomlands. Gång på gång möter jag, herr talman, den uppfattningen att vi i Sverige är unika och extrema i vårt skydd av godtrosförvärvaren C. Uppfattningen är oriktig men seglivad. Åtskilliga rättsordningar, ja merparten, erkänner godtrosförvärv av stulen egendom som förvärvats inom den reguljära handeln. Andra länder går längre. Holland, det land som så sent som år 1981 lagreglerade rättsområdet, har regler som motsvarar våra egna, och Italien uppvisar en rättsordning som är den mest exstinktionsvänliga av alla. Hänvisningen till Holland är viktig. Den holländska lagen utgör nämligen den senaste nykodifiering av civilrätten som ägt rum inom Västeuropa och EG, och Holland intar en central ställning inom civilrättens område i Europa. I doktrinen har för övrigt sagts att den svenska ordningen stått förebild för den holländska lagen. T höstas besökte lagutskottet det internationella institutet för privaträttens harmonisering, UNIDROIT, i Rom. Ett ämne som ägnades uppmärksamhet var godtrosförvärv av kulturföremål, bl.a. tavlor som stjäls från museer. Det övervägs en konvention i frågan, som bygger på ståndpunkten att kulturföremålens rätte ägare skall ha rätt att få föremålen åter, men — och här är det centrala — villkoret härför är att godtrosförvärvaren skall ha rätt till ersättning. En sådan lösning skulle enligt vad vi fick veta hos UNIDROIT ha karaktären av en kompromiss mellan olika system. Denna kompromiss är helt i överensstämmelse med vår svenska rättsordning; det förtjänar förvisso att understrykas. Den som vill veta mera om läget utomlands kan hämta kunskap ur det lättlästa betänkandet SOU 1984:16 Förvärv i god tro och ur professor Erik Anners bok Från lagtolkning till lagstiftning; Högsta domstolen och godtrosförvärven, 1989. Herr talman! Det återstår att avliva en annan seglivad vanföreställning, nämligen att om C bara påstår sig ha varit i god tro, så får han behålla saken. Våra domstolar skulle med andra ord gå att föra bakom ljuset hur enkelt som helst. Självfallet är detta inte sant. ”Jag var i god tro” är verkligen inte något ”simsalabim” som automatiskt gynnar C. Det känns närmast kränkande för en domare att ta del av sådana påståenden. Även här kan den intresserade hämta kunskap ur betänkandet. Det vällovliga syftet att begränsa stöldgodsoch hälerimarknaden är — förutom att öka respekten för äganderätten — att göra reglerna mot häleribrott effektivare genom att avskaffa kravet på att förbrottet skall behöva bevisas i det enskilda fallet. Här kan hänvisas till motionen 1989/90:Ju624 från Nic Grönvall och mig. Herr talman! Svensk rätt är även här förnuftig och efterföljansvärd. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under mom. 2.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas sakrättsliga frågor. Det är viktiga frågor för alla människor. Olyckligtvis är det fråga om i varje fall näst intill ofattbara begrepp för vanliga medborgare. Sakrättens innebörd behöver uppenbarligen förklaras för allmänheten, och det har ju nu min synnerligen lärde kollega Allan Ekström gjort på ett ingående sätt. Jag kan i den delen hänvisa till hans inlägg. Ändå skall jag bara kortfattat göra följande beskrivning. Det handlar om köparens skydd i vissa kritiska situationer. Typexemplet är konkursen. En köpare har inhandlat en vara av en säljare. Betalningen har skett i förskott. Före leveransen av varan går säljaren i konkurs. Då blir köparen i princip, uttryckt på vanlig svenska, blåst på både förskottsbetalningen och varan. Han förlorar alltså alltihop. Det gäller åtminstone såvida man inte tycker att det är av värde att han får en fordran i säljarens konkurs. Men erfarenheten är ju den att de fordringar som det här handlar om är i princip värdelösa. Situationen är alltså kortfattat den att den stackars köparen har förlorat alltihop. Det här kan knappast vara en tillfredsställande situation. Det nuvarande rättsläget ger ändå faktiskt köparen vissa möjligheter att skydda sig. Jag tänker på den s.k. lösöreköpslagen, som är från 1845 — alltså inte från 1945. Om köparen följer den lagen måste han vidta synnerligen omfattande åtgärder. Då, men endast då, kan köparen undvika den förlust som jag nu beskrev. Det här läget är naturligtvis inte tillfredsställande. Det har också uppmärksammats av lagstiftarna. Det har därför gjorts en delreform, en ny lag, som handlar om förskott vid båtbyggnad. Om en båtköpare har betalat förskott kan han på enklare sätt få skydd för detta förskott. Men det gäller bara för båtköpare, inte för några andra. Av det här bör uppenbart framgå att det finns ett starkt reformbehov på det här rättsområdet. Det är ju också folkpartiets uppfattning och vi framför flera skäl, för de gällande rättsreglerna är uråldriga, snart 150 år. De tillämpas nästan aldrig, eftersom det är så komplicerat. Den genomförda delreform som jag talade om är bra för båtköpare, men otillräcklig för alla andra. En sådan här reform borde naturligtvis utsträckas till att gälla köpare även i motsvarande situationer. Med denna lagstiftning har det uppkommit en allvarlig diskrepans mellan det allmänna rättsmedvetandet och gällande rätt, och det motiverar att man skapar nya regler. Ett rimligt konsumentskydd förutsätter helt andra regler än de som vi har nu. Det här är inte en konsumentpolitisk debatt, men vi skall få en sådan vid senare tillfälle, och jag skall nu bara notera att frågan också har en konsumentpolitisk dimension. Den logiska slutsatsen av min argumentering är naturligtvis att lösöreköplagen bör bli föremål för översyn, en översyn som skall göras utan att man rubbar gällande huvudregel, som Allan Ekström har talat sig så varm för.

Lagutskottets inställning i den här frågan är intressant. Utskottet är faktiskt positivt till en översyn av lagen. Det råder enighet om behovet av översyn. År 1987 uttalade utskottet att det inte uteslöt att rättsläget kunde förbättras. Man framhöll att köparskyddet kunde utsträckas och att en översyn av lösöreköplagen var en väg. År 1989 vidhöll man den uppfattningen, men ändå blev det inte något tillkännagivande om en översyn. Majoriteten i utskottet ansåg nämligen att man inte hade tillräckligt underlag för att besluta om en sådan här översyn. Man ville avvakta den proposition angående konsumentköplagen som var på gång. Det var ett fåfängt hopp från majoritetens sida, eftersom det av den propositionen framgår att justitieministern avvisar en sådan översyn som lagutskottet faktiskt enigt hade ansett vara angelägen. Låt mig bara avslutningsvis säga att justitieministerns negativa inställning, som för övrigt bygger på en total missuppfattning av situationen, inte borde ha accepterats av lagutskottets majoritet. Utskottets minoritet har fullföljt den tanke som utskottet faktiskt har varit överens om sedan 1987, nämligen att en översyn behövs. Mot denna bakgrund hade det varit logiskt om majoriteten hade ställt sig bakom en översyn nu. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1 och hoppas att flera stöder den i kammarens votering.

Herr talman! Det må vara tillåtet också för en enkel lekman att ta till orda efter det att två högt lärda och högt värderade kolleger i lagutskottet nu har talat. Som jag har haft anledning att nämna tidigare i kväll väckte vi från centerns sida i januari i år en omfattande motion med förslag till en rad åtgärder i syfte att motverka brottslighet och underlätta brottsbekämpning. I det nu aktuella betänkandet från lagutskottet behandlas ett av motionens yrkanden, nämligen att reglerna för godtrosförvärv behöver ses över i syfte att begränsa möjligheterna att sälja stulen egendom. I motionen framhåller vi i denna del att missbrukare, oftast knarkare, behöver pengar — många gånger stora belopp — för att finansiera sitt missbruk. Pengarna för detta kommer ofta från stölder och inbrott. Köpare av stöldgods är det inte svårt för missbrukarna att få tag i. Detta aktualiserar frågan om reglerna för köp av stöldgods är lämpligt ut formade och om de tillämpas på det sätt som avsetts. Frågan är — om vi ser det praktiskt — om den som köper stöldgods skall få behålla detta eller om han, om det framkommer att det gäller stöldgods, får lov att lämna tillbaka egendomen till den rätte ägaren. Vi har i motionen tagit upp denna fråga sett från brottsförebyggande synpunkt, dvs. om nuvarande regler och deras tillämpningar är erforderliga instrument i brottsbekämpande syfte. Även i en motion av Ove Karlsson och fyra andra socialdemokrater tas detta spörsmål upp och dessa motionärer kommer till slutsatsen att de svenska reglerna om godtrosförvärv liksom hälerilagstiftningen behöver ses över. År 1986 infördes lagen om godtrosförvärv av lösöre. I huvudsak innebar den nya lagen en kodifiering av de rättsregler på området som utbildats i rättspraxis. Lagen innebar dock en viss skärpning och precisering av de krav som ställs för att den som köper lösöre skall anses vara i god tro. Avsikten var att bl.a. motverka handeln med stöldgods. Men faktum är att lagen innebär att en köpare av stöldgods har rätt att behålla detta om han inte borde ha insett att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Centern och miljöpartiet har till betänkandet fogat reservation nr 2 i anledning av de två nämnda motionerna, alltså centerns partimotion och den socialdemokratiska motionen. Vi framhåller i reservationen att lagstiftningen om godtrosförvärv med nödvändighet måste innefatta en avvägning mellan å ena sidan samhällets intresse av att motverka kriminella beteenden och å andra sidan bestulna personers rätt att få behålla den egendom som de har förvärvat i god tro. Ensamutredaren Allan Ekström har i den utredning som ligger till grund för lagstiftningen mycket sakkunnigt redogjort för detta. Med all respekt för hans synpunkter och hans påpekande att det var kränkande för en domare att höra vissa omdömen kan vi inte blunda för att det av många upplevs som lätt att sälja stöldgods. Tillsammans med några kolleger hade jag tillfälle att besöka en av våra större kommuner som utgör ett medelstort polisdistrikt. Vi träffade polismästaren och han berättade att det under ett år i detta distrikt begåtts 2 000 inbrott i bilar. Man hade stulit bilradioapparater och bilstereobandspelare, inte för att själv använda dem utan för att sälja dem. Det hade inte varit något problem att sälja dessa apparater. Kommentaren från dem som är ute och arbetar på fältet är att vi måste göra någonting åt reglerna. Enligt vår mening är det inte självklart att den avvägning som gjordes vid lagstiftningen 1986 är gjord en gång för alla. Vi anser att det nu mot bakgrunden av brottsutvecklingen är viktigt att undersöka hur tillämpningen av 1986 års lag utfallit i praktiken under de år lagen har varit i kraft. Om det visar sig motiverat bör förslag om komplettering av lagstiftningen utarbetas. Vi betonar att vid en sådan undersökning bör särskild hänsyn tas till framväxten av den narkotikarelaterade stöldbrottsligheten. Därvid bör även samspelet med den straffrättsliga hälerilagstiftningen beaktas samt en uppföljning ske av utvecklingen på området i andra länder. Herr talman! För att bekämpa och begränsa brottsligheten måste vi från tid till annan se över om vår lagstiftning och dess tillämpning är mest verk ningsfull. Det är mot den bakgrunden jag yrkar bifall till reservation nr 2 med krav på en begränsad översyn av reglerna om godtrosförvärv.

Herr talman! Tillfället gör tjuven, brukar man säga. Med dagens missbruksrelaterade brottslighet, som det heter, gäller det också att det finns möjlighet att sälja stöldgodset för att det skall vara någon idé för tjuven att stjäla. Risken med att köpa stöldgods tycks inte vara så stor. Jag har hört talas om personer som köpt bl.a. kameror och klockor på gatan eller under andra underliga omständigheter där det stått klart att det rört sig om stöldgods. Dessa köpare bryr sig inte om varifrån sakerna kommer. De bestämmer sig helt enkelt för att det är den rätte ägaren som säljer och tycker att de har gjort en bra affär. Jag kan inte säga om det är reglerna för godtrosförvärv som är otillräckliga eller om bristerna ligger någon annanstans, vid tillämpningen eller i andra lagregler. Men jag delar centerns uppfattning att det behövs en översyn av dessa regler för att se var felet ligger. Vi behöver ha tillbaka respekten och inplantera en viss rädsla hos köparna så att möjligheterna att avsätta stöldgods begränsas. Efter Martin Olssons och övriga talares ingående beskrivningar nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Det är ingen ny fråga som riksdagen i dag debatterar. Redan hösten 1987 behandlade riksdagen en motion om översyn av de sakrättsliga reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer. Utskottet framhöll vid detta tillfälle den betydelse som kravet på besittning har på olika rättsområden och menade att det måste krävas tungt vägande skäl för att en ändrad ordning skulle kunna övervägas. Att det i vissa fall kan uppkomma problem för konsumenter och näringsidkare till följd av kravet på besittningsöverföring kan inte anses utgöra sådana skäl. Det kan erinras om att på ett område där behovet av att skydda köpare vid förskottsbetalning varit särskilt stort, nämligen vid beställning av fritidsbåtar, har man genom 1975 års lag om registrering av båtbyggnadsförskott givit båtbeställare en möjlighet att få särskild förmånsrätt i båtbygget vid varvets konkurs. Liknande lagstiftningsåtgärder till skydd för köparen kunde enligt utskottets mening tänkas för andra branscher. En lösning kunde också vara att ersätta lösöresköplagen med en mera tidsenlig och för köparen användbar reglering. Utskottet framhöll dock i sitt betänkande 1987 att man saknade underlag för en bedömning av vilka lagstiftningsåtgärder som kunde vara påkallade.

Riksdagen konstaterade vid detta tillfälle att vad utskottet anfört i samma fråga hösten 1987 alltjämt hade giltighet och att en översyn av det sakrättsliga regelsystemet alltså inte var påkallad. I de propositioner om ny köplag och ny konsumentköplag som inom kort skall behandlas i riksdagen knyts liksom enligt gällande rätt viktiga rättsverkningar till det förhållandet om en köpt vara kommit i köparens besittning eller inte. Traditionsprincipen är enligt departementschefens uttalande i en av propositionerna fast förankrad i det svenska rättssystemet och har goda skäl för sig. En sakrättslig särreglering för konsumentförhållanden skulle även innebära en principiell nyhet i svensk rätt. Utvecklingen på området kommer emellertid att noga följas, och vid behov kommer saken att tas upp på nytt i lämpligt sammanhang, framhåller departementschefen i samma proposition. Här kan nämnas att sakrättsliga problem även har behandlats i samband med kommissionslagskommitténs slutbetänkande Kommission och dylikt. Detta betänkande har remissbehandlats och övervägs för närvarande inom justitiedepartementet. Vidare kan sakrättsliga spörsmål också komma att aktualiseras i samband med den översyn av frågor som rör leasing av fast och lös egendom som 1988 års leasingutredning har i uppdrag att genomföra. Denna utredning beräknas avge ett delbetänkande under år 1990. Jag anser att man inte bör föregripa de ställningstaganden som framför allt förslaget om ny konsumentköplag men också pågående arbete i andra lagstiftningssammanhang kan föranleda från riksdagens sida. Det kan också vara lämpligt att avvakta den genomgång av de sakrättsliga spörsmålen som kommer att presenteras i leasingutredningens delbetänkande. När det gäller konsumenterna kan det emellertid framhållas att det med hänsyn till att de flesta konsumenter saknar kännedom om kravet på besittningsöverföring är viktigt att konsumenterna får information om de risker som de löper när den betalda varan har lämnats kvar hos säljaren. Konsumenterna bör också upplysas om vilka åtgärder de bör vidta för att förhindra rättsförluster. Jag utgår, precis som utskottets majoritet, ifrån att informationsinsatser på detta område kommer till stånd om riksdagen beslutar att anta regeringens förslag om ny konsumentköplag. När det till sist gäller motionerna om godtrosförvärv kan det till en början erinras om att riksdagen så sent som 1986 beslutade om en ny lagstiftning om godtrosförvärv av lösöre. Denna lag innefattar i huvudsak en kodifiering av de rättsregler på området som utbildats i rättspraxis. Lagen innebär emellertid också en skärpning och precisering av de krav som ställs på en förvärvare av lösöre för att denne skall anses vara i god tro. Jag anser att det nu inte finns anledning till omprövning av de principer och ställningstaganden som ligger bakom den relativt nya lag som vi har i dag.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

Herr talman! Vi som har motionerat och reserverat oss då det gäller översynen av lagreglerna om godtrosförvärv har inte därmed fastslagit att reglerna måste ändras. Vi har tagit upp detta utifrån ett brottsförebyggande och brottsbekämpande perspektiv. Det förvånar mig att majoriteten i utskottet är så låst vid de principer som fastställdes 1986 att man inte vågar be regeringen att det skall göras en översyn av vilken betydelse reglerna har haft och har för brottsutvecklingen. Jag nämnde tidigare — vilket Elisabet Franzén också gjorde — möjligheterna att sälja stöldgods. Det är allmänt känt att det är mycket lätt att sälja stöldgods och att ytterst få åker fast.

Herr talman! Jag vill komma med en mycket kort replik. Jag vill bara säga till Martin Olsson att det inte är något fel på modet hos ledamöterna i lagutskottet. Det är bara det att vi för närvarande anser att det inte är motiverat att begära en översyn. Så långt som vi har varit med i debatten och kan tänka har vi svårt att i dag se något riktigt alternativ till den nuvarande lagstiftningen. Skulle situationen att vi anser att det finns andra lösningar bli aktuell i framtiden skall vi inte tveka, utan då skall vi vara med om att be om en översyn.

Herr talman! Översyn av lagen om ekonomiska föreningar låter bra knastertorrt. Ändå rör det sig om mycket väsentliga frågor, och det handlar om människors lust och möjlighet att göra något positivt för sig själva, som också är till nytta för hela samhället. Folkpartiet har ingen egen motion i detta betänkande. Vi står dock bakom reservation 1 och stöder den del av centermotionen som föreslår att regeringen snarast skall komma med ett lagförslag som medger att minimiantalet för bildandet av en ekonomisk förening sänks till tre medlemmar. Nog är det väl bättre att tre fysiska personer tillsammans gör en sådan ansträngning som det innebär att bilda ett kooperativ än att de tvingas avstå? Nej, minst fem medlemmar skall det vara, har socialdemokraterna envisats med att säga genom åren. Ändå har ett visst hopp funnits under de år som lagutskottets majoritet har hänvisat till pågående utredningar. Förståelsen i samhället i övrigt har ökat till förmån för mer flexibla lösningar. Förändringens vindar har t.ex. märkts genom att fackföreningarna har börjat acceptera kooperativa lösningar på allt fler områden. Det är inte längre lika tabubelagt att tänka sig sådana former för samhällsservice, även om kommuner och myndigheter inte precis har visat något större engagemang eller uppmuntrat människor att ta egna initiativ. Kvinnor, speciellt de som bor på landsbygden, ser ekonomiska föreningar som en möjlighet att lösa gemensamma problem. I kampanjen ”Hela Sverige skallleva” har just denna företagsform varit särskilt intressant att uppmuntra och stödja. Småskaligheten tilltalar också allt fler. Man vill mer direkt kunna påverka sin egen situation. Datoriseringen har gjort att man kan arbeta ifrån hemmet. Det har också öppnat nya möjligheter. Det är oerhört viktigt att vi tar vara på all den energi som människor är villiga att lägga ned för att tillsammans med andra ordna verksamheter som är praktiska. Det är då obegripligt att en utskottsmajoritet har så svårt att tänka i nya banor. Nu ser det ut som om ännu ett år skall gå förlorat medan ni avvaktar. De signaler som sänds vidare från riksdagen är, om förslaget i betänkandet går igenom, att det är bra som det är. Detta sker trots att folkrörelseutredningen redan 1987 i sitt förslag inte fann några sakliga skäl för nuvarande krav på att det måste vara minst fem medlemmar för att en ekonomisk förening skall kunna bildas. Tidigare har utskottsmajoriteten avvaktat utredningar, dels folkrörelseutredningen, dels den utredning som berör bostadsrättslagen. Nu avstår man från ett tillkännagivande för att invänta vad regeringen kan tänkas bestämma sig för. I skrivningen i betänkandet sägs att det kooperativa inslaget i viss mån skulle gå förlorat om det bara var tre medlemmar. Ja, men som det ser ut nu så går ju en mängd kooperativa inslag definitivt förlorade genom att man inte tar till vara det personliga engagemang som människor är villiga att satsa om det räckte med tre medlemmar. Varför är ni inte beredda att tillvarata dessa mänskliga resurser?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

Herr talman! I det här betänkandet behandlas endast en motion, och den är väckt av Görel Thurdin och Per-Ola Eriksson. Även om betänkandet är rubricerat ”Översyn av lagen om ekonomiska föreningar” så syftar motionen inte till någon allmän översyn. Det är i två frågor som man vill ha en översyn. Den ena gäller antalet medlemmar som krävs vid bildandet av en ekonomisk förening. Motionärerna vill ha en sänkning från fem till tre medlemmar. Den andra handlar om att motionärerna anser att medlemmarnas arbetsrättsliga ställning i viss mån är osäker och otydlig. Motionärerna vill ha ett klarläggande i denna fråga. Koopertiva föreningar fyller ju viktiga uppgifter i vårt samhälle i sådana sammanhang då aktiebolag inte är den lämpligaste formen att bedriva verksamheten i. Kooperativa föreningar ger utrymme för personligt ägande och medlemsengagemang. Inom ramen för detta kan människor samverka och driva olika verksamheter. Man motverkar maktkoncentration och enkelriktning genom att bedriva verksamhet i ekonomiska föreningar och nybilda sådana. Ekonomiska föreningar ger utrymme för förnyelse och kreativitet i samverkan mellan människor. Det kan vara många eller ett ytterst litet fåtal. Kooperativ verksamhet bedrivs ju i föreningar med allt ifrån landsomfattande verksamhet som exempelvis KF och LRF till små föreningar med ett fåtal medlemmar och med geografiskt mycket begränsad verksamhet. Under senare tid kan vi se exempel på hur man i kooperativ form bedriver verksamhet som tidigare endast samhället har bedrivit; det gäller t.ex. alternativ barnomsorg. Det senaste dagarna har vi på TV kunnat se att man prövar att bedriva även annan verksamhet inom vårdsektorn i kooperativ form. Inom ramen för målet att skapa en så levande landsbygd som möjligt — vi har ju haft en kampanj som heter ”Hela Sverige skall leva” — nämns ofta den kooperativa verksamheten som en lämplig form för att bidra till verksamhet på landsbygden. Särskilt när det gäller de nya verksamheterna i kooperativ form har det ju i upprepade motioner i riksdagen påvisats ett behov av att sänka medlemsantalet från fem till tre. Jag har sett efter och funnit att Gunilla André m.fl. centerpartister redan 1986 motionerade om en sådan lagändring. De hänvisade bl.a. till att kvinnor särskilt på landsbygden hade svårt att starta verksamhet, eftersom det var besvärligt att få ihop fem stycken medlemmar till en ekonomisk förening. 1988 motionerade Sverre Palm m.fl. socialdemokrater om motsvarande lagändring. Men inte heller då ställde den socialistiska majoriteten i lagutskottet upp bakom detta motionskrav. När vi nu behandlar Görel Thurdins och Per-Ola Erikssons motion med samma krav, hänvisar också dessa motionärer till bl.a. utvecklingen på landsbygden och behovet av att sänka kravet på lägsta antal medlemmar. Även nu avvisas detta krav av den socialistiska majoriteten i utskottet. Det är värt att notera att sedan vi senast behandlade denna fråga har det inträffat att folkrörelseutredningens betänkande ”Ju mer vi är tillsammans”, som avlämnades 1987 och som innehöll förslag om att sänka minsta antal medlemmar till tre, har remissbehandlats. Vi kan av denna remissbehandling se att det förefaller finnas ett brett stöd för sänkning av minsta antal medlemmar. Av 125 remissinstanser har ett 20-tal direkt uttalat sig för en sänkning av minsta antal medlemmar, medan tre har motsatt sig denna sänkning. Cirka 100 remissinstanser har lämnat denna fråga utan kommentarer, vilket i vart fall inte innebär att de är starka motståndare till en sänkning. Förmodligen accepterar de en sänkning. Det är ju oftast så när man skriver remissyttranden att man inte skriver så mycket om det som man accepterar. Det är det som man motsätter sig som man framför synpunkter på. Mot bakgrund av riksdagsmajoritetens hittillsvarande negativa inställning till en minskning av lägsta antalet medlemmar i ekonomiska föreningar borde det nu vara på tiden att riksdagen fattar ett nytt beslut och alltså uttalar sig positivt till frågan om en sänkning till tre medlemmar. Detta vägrar alltså majoriteten att göra. Vi som är reservanter, alltså från fyra olika partier, beklagar detta. Det finns fog för att framlägga förslag till riksdagen om en minskning från fem till tre medlemmar. Denna uppfattning synes ha brett stöd. Detta krav har kommit från människor som har erfarenhet av kooperativ verksamhet av olika karaktär. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1. Reservation nr 2 behandlar den arbetsrättsliga aspekten som behandlas i motionen. Vi i centern har funnit att det eftersom det, vilket framgår av motionen, råder oklarheter om medlemmarnas arbetsrättsliga ställning, är lämpligt med ett tillkännagivande. Vi har särskild anledning att göra detta.

Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten ytterligare utan avslutar med att yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Inte heller jag skall förlänga debatten särskilt mycket. Jag åker som förut snålskjuts på tidigare talares beskrivningar av sakfrågan. Jag skall bara säga några ord om den reservation som vi stöder. Till de ekonomiska föreningarna hör de kooperativa samarbetsformer som ofta används när människor driver småskalig hantverksverksamhet. Den är många gånger enda möjligheten att kunna bo kvar och försörja sig i glesbygd. I de fallen kan kravet på minst fem medlemmar i ekonomisk förening bli den faktor som gör att verksamheten över huvud taget aldrig kommer i gång. Det kan vara svårt att starta en mer formaliserad företagsform. Det skulle vara värdefullt om tre personer kunde få bilda en ekonomisk förening. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! I betänkandet LU28 behandlas en motion, i vilken motionärerna begär en översyn av vissa delar av lagen om ekonomiska föreningar. Till betänkandet har fogats två reservationer. Gällande bestämmelser om ekonomiska föreningar i allmänhet finns i lagen om ekonomiska föreningar som den 1 januari 1988 ersatte 1951 års lag. 1987 års lag innebär framför allt en modernisering och förenkling av tidigare regler. Enligt motionärerna är lagen dock otydlig i vissa avseenden, vilket kan medföra att medlemmar hamnar i oönskade situationer. Motionärerna betonar att det finns tillfällen då oklarheter råder om huruvida en medlem är arbetsgivare eller arbetstagare. Fackförbunden tolkar därför lagen olika, och medlemmar i samma förening behandlas olika. Detta kan få till följd att en medlem som blir arbetslös inte får ersättning från försäkringskassan, och enligt motionärerna är detta inte godtagbart ur arbetsrättslig synpunkt. Folkrörelseutredningen har i sitt betänkande ”Ju mer vi är tillsammans” diskuterat några arbetsrättsliga problem som berör just föreningsdriven verksamhet. Om en förening anställer personer, som inte är medlemmar i föreningen, finner utredningen att det knappast kan uppstå några arbetsrättsliga problem. I små föreningar förefaller det däremot som om det upplevs som ett problem att ha rollen både som föreningsmedlem och som anställd. Utredningen konstaterar dock att problemet kan lösas helt formellt. För att renodla arbetsgivarrollen torde det enligt utredningen vara nödvändigt att föreningen utser någon att företräda föreningen. Det kan vara, om det är en större förening, VD-n eller ordföranden eller någon annan som styrelsen utser. Dessa får då företräda föreningen och förhandla med arbetstagaren, teckna kollektivavtal eller på annat sätt företräda föreningen. Utredningen lägger därför inte fram några förslag när det gäller arbetsrättsliga frågor, då de redan i dag kan lösas rent formellt. Betänkandet har remissbehandlats och övervägs för närvarande inom civildepartementet. I motionen begär motionärerna vidare att minimiantalet för att få bilda en ekonomisk förening skall sänkas från fem till tre medlemmar. Samma yrkande har behandlats tidigare här i kammaren. I lagen om ekonomiska föreningar 2 kap. §1 står det att en ekonomisk förening skall ha minst fem medlemmar. Antalet medlemmar får dock vara tre eller fyra om minst tre medlemmar är ekonomiska föreningar eller andra föreningar som är att anse som juridiska personer. Motivet enligt motionärerna för en ändring skulle vara att det är svårt att skapa underlag för en ekonomisk förening i glesbygd med nuvarande minimikrav. Det är dock synnerligen långsökt och har aldrig kunnat styrkas. Det föreligger i stället mycket starka skäl för att slå vakt om den bredd och mångfald som kännetecknar kooperativ verksamhet och som självfallet förutsätter ett rimligt antal medlemmar. Denna grundtanke i den kooperativa ideologin urholkas givetvis om kraven på medlemsantal sänks från fem till tre. En sänkning av minimiantalet skulle enligt utskottets majoritet innebära att det kooperativa inslaget gick förlorat. Det finns också skäl att understryka den slutsats som den nyligen genomförda översynen av bostadsrättslagen kom fram till, nämligen svårigheten att kunna skapa fungerande och livskraftiga styrelser med enbart tre eller fyra medlemmar. Motionärerna begär med anledning av det anförda att det skall göras en översyn av lagen om ekonomiska föreningar i dessa nu nämnda två delar. Utskottets majoritet anser dock inte att man skall föregripa de pågående utredningar som regeringen har tillsatt och där dessa frågor ingår som en en del i utredningen. Regeringen har tillsatt ytterligare en utredning sedan utskottet behandlade betänkandet. Huvuduppgiften i denna utredning är att analysera den kooperativa företagsformens möjligheter att utvecklas på olika områden och studera hinder och problem som försvårar kooperativ verksamhet. Frågor som gäller lagstiftning behandlas i en särskild expertgrupp utanför utredningen. Herr talman! Utskottets majoritet finner alltså att det för närvarande inte finns anledning att begära någon ytterligare översyn av lagen om ekonomiska föreningar, och jag yrkar med det anförda bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Stundtals då man lyssnar på Anita Jönsson framstår hon som mycket starkare motståndare till sänkt medlemsantal än jag faktiskt trodde att utskottsmajoriteten är när man läser betänkandet. Anita Jönsson talar om att det kooperativa inslaget kan gå förlorat om medlemsantalet sänks och de kooperativa principerna urholkas osv. Det är förvånande att Anita Jönsson är så kvar i det tidigare tänkandet i den här frågan. De som vid olika tillfällen har fört fram dessa krav är säkert människor som har mött problem med just medlemsantalet fem. Jag är säker på att de första motionärerna som jag nämnde, Gunilla André m.fl., har mött problemet. Två år senare, 1988, hade vi några socialdemokratiska motionärer som säkert hade mött problemet. Detsamma är det med Görel Thurdin och Per-Ola Eriksson. De som verkligen borde ha kunnat sätta sig in i problemet, nämligen företrädare för folkrörelseutredningen, har ju även föreslagit sänkningen. Som jag betonade i mitt anförande fick det förslaget ett positivt mottagande bland remissinstanserna. Jag hoppas verkligen att socialdemokratin inte är så i hög grad motståndare till sänkningen av medlemsantalet som det låter när jag lyssnar på Anita Jönsson. Jag har tolkat majoriteten så att man närmast är motståndare mot att göra något tillkännagivande. Som vanligt heter det att man inte skall föregripa något regeringens ställningstagande genom uttalanden från riksdagens sida. Om regeringen intar samma linje som vi motionärer och reservanter, hoppas jag att även Anita Jönsson skall acceptera att vi får ekonomiska föreningar med tre medlemmar.
Herr talman! Jag frågade om det var viktigare att hålla fast vid en gammal princip, Anita Jönsson, och avstå från det engagemang som människor är beredda att satsa när de menar att tre medlemmar skulle de kunna klara att få ihop för att kunna bilda en ekonomisk förening. Är det då bättre att stå fast vid en princip som det dessutom tydligen inte finns någon saklig grund för att hålla fast vid? Det var ju det som folkrörelseutredningen kom fram till. Vi här i riksdagen har möjlighet att tala om för regeringen vad vi tycker är viktigt för att regeringen skall kunna få en uppfattning om vilken väg den skall välja. Nu avstår en majoritet i utskottet från att säga något annat än vad man har sagt tidigare. Det har då varit att det skall vara minimum fem medlemmar. Men precis som Martin Olsson så uppfattar jag inte skrivningarna riktigt så, att det skulle vara ett definitivt stopp för socialdemokraterna att kunna tänka sig endast tre medlemmar i en ekonomisk förening. Det kunde kanske vara bra att få ett litet närmare klargörande hur det egentligen ligger till.
Herr talman! Martin Olsson använder sig av statistik när han talar om vad det står i folkrörelsebetänkandet. Jag är litet förvånad över att Martin Olsson använder sig av remissvaren på så sätt som argument för att sänka antalet medlemmar. Martin Olsson glömmer att tala om att en av de större organisationerna, nämligen LRF, har avstyrkt sänkningen. Vidare har vi detta med att utse ytterligare en utredning. Men vi ser att det i dag finns tre utredningar som med olika utgångspunkter ser över den ekonomiska föreningens problem och möjligheter. Det motiverar inte att förorda ytterligare en utredning. Jag lyfte fram i mitt inlägg de problem som vi ser i att sänka antalet medlemmar från fem till tre. Det är möjligt att dessa utredningar på något annat sätt kan finna lösningar på de problem som kan finnas i glesbygden. Det finns kanske andra möjligheter att lösa de problemen än att förorda en minskning av antalet medlemmar för att få bilda en ekonomisk förening.
Herr talman! Jag har svårt att förstå att det finns anledning att kritisera mitt sätt att redovisa remissinstanser. Vi har alla läst propositioner, och i dem brukar det stå så här: Utredningen föreslog det och det. Därefter återfinns rubriken Remissinstanserna. I detta fall skulle statsrådet skriva på ungefär följande sätt: Huvuddelen av de remissinstanser som har uttalat sig i frågan har tillstyrkt utredningens förslag om att sänka medlemsantalet från fem till tre. Endast ett fåtal har motsatt sig det, bland dem LRF. Ungefär så brukar det alltså stå i propositionerna. Jag kan därför inte förstå att det är fel av mig att redovisa saken på det sätt som jag har gjort. I reservation I om medlemsantalet är det inte fråga om att begära en ny utredning. Vi säger att vi har funnit att det finns stöd och fog för folkrörelseutredningens ståndpunkt och att regeringen därför omgående bör förelägga riksdagen erforderligt förslag till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar vad gäller medlemsantal. Vad däremot gäller de arbetsrättsliga frågorna, där centern är ensam reservant, har vi liksom viktiga remissinstanser funnit att frågorna om medlemmarnas roller som arbetsgivare eller arbetstagare är av den karaktären att ett utredningsarbete bör sättas i gång för att lösa den problemställningen.
Herr talman! Jag fick inget svar från Anita Jönsson om ni socialdemokrater verkligen har råd att avstå från det engagemang som kan bli följden, om det ges möjlighet att bilda ekonomiska föreningar med tre medlemmar.

Prot. 1989/90:118 Herr talman! Kärnkraftsindustrin utgör i fråga om ansvaret för de skador 9 maj 1990 som dess verksamhet kan förorsaka ett undantag från vad som gäller för all Skadeståndsansvaret annan verksamhet. Kärnkraftsindustrin svarar nämligen endast för en ringa jd : bråkdel av kostnaderna för de skador den eventuellt kan orsaka. Ägarna till i SLE och oljeskador kärnkraftsverken svarar endast för högst 800 milj.kr. vid en olycka. Hur ringa andel det är av de kostnader som kan uppstå inser vi lätt om vi för ett ögonblick försöker bedöma vad Tjernobylkatastrofen kostade — om den nu kan mätas i pengar. Tidigare uppgavs kostnaden till minst 80 miljarder kronor, dvs. 1 96 av ett kärnkraftsverks ansvar. Men för några dagar sedan nåddes vi av meddelandet att Sovjetunionen satsat — eller avser att satsa — ytterligare motsvarande 160 miljarder svenska kronor för att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av det som hände en reaktor i Tjernobyl. Kärnkraftsindustrins ansvar regleras genom internationella konventioner som de flesta västeuropeiska länder anslutit sig till. Jag skall inte närmare gå in på dessa regler utan vill hänvisa till utskottsbetänkandet. Begränsningen har tillkommit med hänsyn till vad som ansetts möjligt att teckna försäkringar för. Konventionsländerna tar gemensamt visst ansvar därutöver. För Sverige gäller att tillsammans med vad svenska staten svarar för uppgår högsta ersättning till 3 miljarder svenska kronor. Att även detta belopp utgör endast en ringa del av vad en reaktorolycka kan förorsaka är självklart. Dessa brister i ansvarsreglerna innebär dels att skadelidande inte är garanterade att få ersättning, dels att ägarna till kärnkraftsverken inte står för de kostnader som deras verksamhet borde stå för. Det är en viktig princip att all verksamhet skall bära sina kostnader, inte bara för den direkta produktionen utan även för de risker som verksamheten kan innebära. Det gäller t.ex. för industrier och transporter. Företagen inom denna branscher måste genom försäkringar eller på annat sätt kunna svara för de kostnader som olyckor eller skador på grund av deras produktionsprocesser kan förorsaka. Deras produktionskostnader och därmed priset på deras produkter belastas med försäkringsavgifter och annat för att företaget skall kunna svara mot de ersättningsanspråk som kan komma att ställas. Kärnkraftsverken är alltså ett anmärkningsvärt undantag från denna regel. Härigenom skjuter kärnkraftsindustrin över kostnaderna för eventuella olyckor och därav följande skadestånd på samhället eller på de enskilda personer som drabbas. Systemet innebär att kärnkraftsindustrin inte belastas med de kostnader som den borde belastas med, utan subventioneras av samhället. Centern har vid flera tillfällen motionerat om det anmärkningsvärda undantag som gäller för kärnkraftsindustrin i detta fall. Vi har hävdat och hävdar i årets motioner att kärnkraftsindustrin — liksom alla andra verksamheter — genom försäkringar eller på annat sätt skall ta ansvar för att kunna ersätta alla som kan drabbas av skador av verksamheten. Kärnkraftindustrin skall, som jag nämnde, stå för sina kostnader och inte subventioneras av samhället. Om det inte är möjligt att försäkra eller på annat sätt ställa garantier för skadeståndskraven efter en eventuell olycka, är det ytterligare en anledning till att kärnkraften är något omöjligt och ffrämmande för mänsklig verksamhet och därför måste förbjudas. 153 Vi reservanter anser att regeringen utan dröjsmål bör pröva förutsättningarna för att genom — föra ett fullt ansvar för kärnkraftsindustrin eller i vart fall införa radikala höjningar av ansvarsbeloppet för atomolyckor. Om det bedöms erforderligt bör Sverige verka för tillägg till gällande internationella konventioner i syfte att uppnå ett utökat ägaransvar för atomolyckor och för att garantera skadelidande full ersättning. Sverige skall vara ett föregångsland när det gäller miljöansvar. Vi är redan ett föregångsland med avseende på vårt beslut att avveckla kärnkraften. Vi bör även bli ett föregångsland vad gäller att ålägga kärnkraftsindustrin ansvaret för eventuella skadeståndskrav. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag har tillsammans med Lars Norberg i miljöpartiet motionerat i frågan om skadeståndsansvaret vid kärnkraftsolyckor. I denna fråga har jag i allt väsentligt samma uppfattning som den Marin Olsson nyss redovisade. Jag och Lars Norberg har motionerat i denna fråga i egenskap av energipolitiker. Det är en fråga som diskuteras mycket bland energidebattörer och kärnkraftsmotståndare. Många ger en bild av kärnkraften såsom en relativt säker energikälla och som en billig energiform. Det kan de göra mot bakgrund av att kärnkraftsindustrin inte behöver betala de kostnader som uppstår vid en kärnkraftsolycka. Gällande bestämmelser om skadeståndsansvaret ger en felaktig kostnadsbild. De ger också vid närmare betraktande intrycket av att den här typen av energiproduktion inte är en säker produktion. Ingen är ju beredd eller har råd att försäkra sig mot de skador som kan uppkomma vid kärnkraftsolyckor. De skadeståndsansvar som kan utkrävas av reaktorinnehavare för att därefter överlåtas på staten står inte i proportion till de skador och de ekonomiska konsekvenser som svåra kärnkraftsolyckor kan medföra. Det tydligaste exemplet på detta är Tjernobylkatastrofen i Sovjetunionen. Lars Norberg och jag anser, precis som andra motionärer i år och precis som energidebattörer och förespråkare för kärnkraftsavveckling tidigare år, att kärnkraftsindustrin skall bära sina kostnader, även försäkringskostnader, och att den skall ha fullt skadeståndsansvar. Om detta inte går att åstadkomma får staten givetvis träda in för att täcka de övriga kostnaderna, så att den som riskerar att drabbas av kärnkraftsolyckor kan känna sig säker. Om detta är omöjligt att uppnå är den rimliga slutsatsen att kärnkraften är så farlig att den inte går att försäkra vare sig av försäkringsbolag eller av regeringar och stater, och då är den för farlig att använda för energiproduktion. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! I Sverige producerar vi mer kärnkraftsel per invånare än något annat land i världen. Hur kan vi göra det? Kärnkraftsanhängarna brukar motivera det med att kärnkraften är miljövänlig, säker — åtminstone de svenska kärnkraftverken — och billig. Hur miljövänlig den är ser vi bl.a. av förödelsen i områden där uran bryts — Prot. 1989/90:118 och av skadorna efter Tjernobylolyckan, även i vårt land som ju ligger 9 maj 1990 mycket långt från olyckshärden.

Sådana områden har beskrivits i bl.a. Sovjet och USA. Säkerheten kan också visas med hjälp av det faktum att försäkringsbolagen inte vill teckna försäkringar för hela den skada som kan uppkomma vid ett haveri. Försäkringsbolagen sträcker sig inte längre än till knappt 1 miljard. I stället ställer den svenska staten och andra stater, som ingår konventioner, upp garantier för skadestånd. Och ändå är det långt ifrån tillräckligt vid ett ordentligt haveri. I detta sammanhang kan jag påminna om att Sveriges bruttonationalprodukt är mindre än försäkringsbolagens samlade omsättning. Sverige borde därför ha mindre möjligheter att ställa upp sådana garantier än försäkringsbolagen. Men i Sverige får skattebetalarna betala. Tänk om kärnkraftsbolagen skulle få bära sina egna kostnader för skador och för försäkringar, dvs. att kärnkraftsbolagen faktiskt skulle få betala den fulla premien som försäkringsbolagen skulle behöva ta ut för att teckna fulla försäkringar och att den premien skulle läggas på elpriset. Då skulle kärnkraften börja närma sig sin verkliga kostnad. Tänk om kärnkraftbolagen skulle få bygga upp fonder som skulle täcka eventuella skador. Pengarna i dessa fonder skulle naturligtvis tas ut via elpriset. Tänk om kärnkraftsbolagen skulle ta det fulla ansvaret för kostnaderna för avfallet från kärnkraftverken och att dessa kostnader skulle läggas på elpriset. Om detta vore fallet skulle kärnkraftbolagen få bära sina kostnader, och kärnkraftsbolagen skulle få ta ut den verkliga kostnaden för kärnenergin. Det borde den svenska riksdagen fatta beslut om. I så fall skulle det visa sig att de alternativa energikällorna, de förnybara energikällorna, vore oändligt mycket billigare och mer konkurrenskraftiga. Jag yrkar bifall till de reservationer där miljöpartiet finns med.

Herr talman! Frågan om skadeståndsansvaret vid kärnkraftsolyckor har debatterats vid upprepade tillfällen här i kammaren, senast i fjol då vi behandlade motioner med samma inriktning som de motionsyrkanden som i dag föreläggs kammaren. I sina tidigare betänkanden har lagutskottet uttalat att man delar motionärernas uppfattning att ansvaret i första hand bör bäras av kärnkraftsindustrin. Däremot har utskottet avstyrkt yrkanden om obegränsat, radikalt förändrat eller utökat ansvar. Av lättförklarliga skäl är den viktigaste uppgiften i dessa sammanhang att finna överenskommelser på det internationella planet. De internationella grunddokumenten är Pariskonventionen från 1960 och en tilläggskonvention från 1963. De här dokumenten har sedan utökats med olika tillläggsprotokoll. Pariskonventionen har ratificerats av 14 euro 155 peiska länder, däribland Sverige, och innebär att innehavare av atomanläggningar har ansvaret för skador som uppstår, oberoende av om anläggningsinnehavaren varit vållande till skadan eller inte. I juridisk mening har alltså innehavarna i konventionsstaterna redan i dag ett strikt ansvar av det slag som begärs i motion 616 av Lars Norberg och Rolf L Nilson. Enligt Pariskonventionen är vidare ansvaret begränsat till visst belopp och skall vara täckt med försäkring eller annan ekonomisk garanti. Utan att här gå in på de beräkningsformer som man har internationellt för att räkna fram de olika beloppen, kan jag konstatera att det i Sverige för mindre än ett och ett halvt år sedan skedde en uppräkning av ansvarsbeloppen. Det betyder för Sveriges del att innehavaren av en anläggning är ansvarig för ett belopp motsvarande ca 800 milj.kr. för varje olycka. Det betyder i sin tur att innehavaren är skyldig att teckna en försäkring till ett värde av 1 miljard kronor. Det är det maximala belopp som den internationella försäkringsmarknaden i dag klarar av. Där har vi en begränsning och en förklaring till att det är just detta belopp som finns angivet. Till detta kommer sedan det ansvar som den svenska staten har iklätt sig och som sträcker sig upp till 3 miljarder kronor för varje olycka. Jag kan konstatera att anvarsbeloppen, vid en internationell jämförelse, ligger högre i Sverige än i de flesta andra länder som är anslutna till Pariskonventionen och som har motsvarande försäkringskrav inbyggda i systemet. Med det vill jag inte ha sagt att vi skall slå oss till ro och låta det vara bra med det beslut om höjning av ansvarsbeloppen som vi fattade häromåret. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen på området och efter hand som förhållandena på försäkringsområdet medger det återkommer med förslag till höjning av beloppen. Utskottet förutsätter också att regeringen tar upp frågan om en höjning av beloppsgränsen för svenska statens särskilda ansvar. Om vi i Sverige ensidigt beslutar om högre skadeståndsbelopp för anläggningsinnehavarna än vad som går att täcka med försäkring, skulle Sverige vara tvunget att frånträda bl.a. Pariskonventionen. Jag tror inte att det skulle vara någon större vinning med en sådan åtgärd. I stället är jag övertygad om att vi kan uppnå de stora framgångarna enbart genom att vara med i det internationella arbetet och där försöka bygga ut ersättningssystemet vid atomskador. Som vi redogör för i betänkandet är det för närvarande en hel del positiva saker på gång på det internationella planet. Bl.a. pågår för närvarande en översyn av såväl Pariskonventionen som av 1963 års tilläggskonvention. Det pågår också en översyn av en annan konvention, Wienkonventionen, om civilrättsligt ansvar för atomskador. I det sammanhanget övervägs det inom det internationella atomenergiorganet, IAEA, ett på folkrätten grundat skadeståndsansvar för stater som har kärnkraftsanläggningar. Jag kan också nämna att Sverige tillsammans med 18 andra stater nyligen undertecknat ett protokoll som länkar samman Parisoch Wienkonventionerna. Avsikten är att utvidga tillämpningsområdet för de båda konventionerna på så sätt, att skadelidande i flera länder än för närvarande skall kunna få ersättning för atomskador. Beträffande centerns motion om ansvaret för oljeskador vill jag bara konstatera att jag och utskottsmajoriteten är helt ense med Martin Olsson i sak frågan.